Fru talman! Ivar Franzén har frågat mig följande: Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att undanröja de negativa effekter vattenkraftsskatten har avseende genomförande av motiverad upprustning av äldre vattenkraftverk? Statens energiverk har på regeringens uppdrag studerat bl.a. behovet av upprustning i äldre kraftverk. I sin nyligen avlämnade rapport pekar verket på att det framöver finns ett betydande behov av reinvesteringar i äldre vattenkraftverk. Behoven uppstår löpande och i takt med att de olika anläggningsdelarna i vattenkraftverken blir utslitna eller föråldrade. De svenska vattenkraftsanläggningarnas åldersstruktur gör att de stora volymerna reinvesteringar kommer först på sikt. En analys som verket har genomfört visar att det under vissa förutsättningar kan vara samhällsekonomiskt lönsamt att tidigarelägga en del av upprustningsåtgärderna. Frågor om bl.a. upprustning av äldre vattenkraftverk kommer att tas upp i den proposition om fortsatt vattenkraftsutbyggnad som förbereds inom industridepartementet. Jag är därför för dagen inte beredd att närmare redovisa vilka åtgärder som kan komma i fråga. stimulera upprustning och ombyggnad av äldre vattenkraftverk

Fru talman! Jag tackar energiministern för svaret, trots att det inte är ett svar på min fråga. Jag beklagar verkligen om energiministern på grund av kommande proposition anser sig förhindrad att föra en debatt i sakfrågan. Om så skulle vara, får det orimliga konsekvenser. Nog måste varje regering vara beredd att redovisa en ståndpunkt i varje sakfråga. Speciellt rimligt måste detta vara när man haft sex veckor på sig att tänka över svaret. Som jag redovisade i min interpellation har vattenkraftsskatten fått just de negativa effekter som centern förutsåg. Nog måste det vara i regeringens intresse att undanröja dessa uppenbara brister i skattens konstruktion. Om jag skulle ha fel på den punkten, så är det viktigt att få energiministerns besked därom. Det finns möjligen flera sätt att avhjälpa bristerna, men det borde inte förhindra att vi i dag kunde föra en diskussion om principerna. Centerns förslag går i korthet ut på att helt avskrivna vattenkraftverk, som också har den bästa lönsamheten, skall betala full vattenkraftsskatt. Investeras nya pengar, så reduceras vattenkraftsskatten. Endast investeringar efter 1975 bör beaktas. Vi föreslog att vattenkraftsskatten skulle reduceras med ett belopp motsvarande 2 96 av ej avskrivna investeringar. Detta innebär att skattefriheten uppnås när den oavskrivna investeringen uppgår till 1 kr. per kWh. Om investeringen är så hög som 2 kr. per kWh, vilket är vanligt vid nyanläggning, så uppnås skattefrihet dels för tillkommande produktion, dels för samma kvantitet äldre produktion. Detta innebär en mycket kraftig stimulans för såväl nyanläggning som omfattande reinvesteringar. Jag förutsätter att energiministern trots pågående propositionsarbete kan ge synpunkter på detta förslag eller, ännu hellre, redovisa ett eget förslag. Av det svar som energiministern lämnat på min interpellation får jag uppfattningen att energiministern underskattar behovet av upprustning och ombyggnad av befintliga vattenkraftverk. Av energiverkets utredning framgår klart att om motiverad upprustning kommer till stånd så betyder det mer för sysselsättningen inom industrin än planerad nybyggnad. Det finns alltså en rad goda skäl för att snabbt åstadkomma en stimulans för dessa åtgärder. Några exempel på sådana skäl är: 1. Vi kommer sannolikt under de närmaste åren att ha god tillgång på elström. Den avställning som krävs under upprustningstiden kan göras utan att dyr alternativproduktion av elström behöver tillgripas. 2. Vi behöver öka sysselsättningen. 3. Industrin behöver ökad leveransvolym för att bibehålla kompetens och kapacitet. Det är troligen så att ökade reinvesteringar kommer att få avgörande betydelse för denna del av industrins bestånd och utveckling. 4. Kärnkraftsavvecklingen underlättas om vi innan den är aktuell har sett till att befintliga vattenkraftverk är moderna och högeffektiva. Det är också angeläget att göra vattenkraftsskatten mera rättvis. Skatten bör utgå efter bärkraft, och det är en principiell uppfattning som jag hoppas att energiministern delar med mig. Om inte så är fallet, vill jag gärna ha ett klart besked om det. Fru talman! Jag framställde denna interpellation för att få till stånd ett konstruktivt meningsutbyte i vad jag bedömer som en viktig fråga. Min förhoppning är, trots energiministerns ofullständiga svar, att det skall bli så. Jag avvaktar därför med stort intresse hur energiministern skall besvara eller kommentera de tre frågor jag nu har ställt.

Fru talman! Det är helt i enlighet med en av de grundläggande reglerna för vårt parlamentariska system att vi inte medan beredningsarbetet pågår i en viktig fråga diskuterar de förslag som är föremål för beredning i regeringskansliet. Detta är regler som de borgerliga regeringarna på sin tid självfallet följde och som vi lika självfallet respekterade under de föregående sex åren. Därför hoppas jag att Ivar Franzén förstår att jag inte kan gå in på en diskussion i sakfrågorna om vilka förslag på det här området som f. n. diskuteras i regeringskansliet. Jag kunde naturligtvis ha väntat ytterligare någon tid med att besvara interpellationen, och då hade vi kunnat föra en sådan här debatt — det är det alternativ jag kunde ha valt. Sedan vill jag gärna säga att jag undvek att direkt gå i polemik i frågan om vattenkraftsskatten, av det skälet att Ivar Franzén har hängt upp hela frågan om möjligheterna till reinvesteringar, reparationer osv. i äldre vattenkraftverk på frågan om vattenkraftsskatten. Enligt min och regeringens mening är inte den frågan den ensamt avgörande. Dels fanns det faktiskt inte något omfattande reinvesteringsprogram som stoppades när vattenkraftsskatten infördes. Ivar Franzén ger en alldeles felaktig beskrivning av sakläget. Dels är det en mängd olika åtgärder som kan och bör diskuteras om man vill få till stånd ett omfattande reinvesteringsprogram för de äldre vattenkraftverken. Det var faktiskt den nuvarande regeringen och jag själv som gav uppdraget till energiverket att inför den nu aktuella propositionen utreda förutsättningarna för omfattande reinvesteringar i de äldre vattenkraftverken i syfte att förbättra dem och energiförsörjningen och i syfte att skapa sysselsättning samt bevara kompetensen i den tillverkande industrin. Det är på vårt uppdrag, inför propositionsarbetet, som de undersökningarna har gjorts. Jag talar i mitt svar om att frågan om upprustning av de äldre vattenkraftverken skall behandlas i den kommande propositionen. Det är ett sätt att säga att vi betraktar frågan som betydelsefull. Men vi överväger, Ivar Franzén, en rad olika åtgärder som är viktiga för att återinvesteringar skall komma till stånd — åtgärder som i sig faktiskt skulle ha kunnat vidtas i ett tidigare skede och som inte alls har ett samband med eller är beroende av frågan om vattenkraftsskatten. Ivar Franzén vet att vi har sagt att vi skall förelägga riksdagen en proposition i sådan tid att den kan behandlas under vårsessionen. Därav kan Ivar Franzén dra slutsatsen att det inte dröjer särskilt länge innan fakta kommer på bordet. stimulera upprustning och ombyggnad av äldre vattenkraftverk
Fru talman! Jag vill gärna betyga energiministern att jag har full respekt för att vi i dag inte kan diskutera detaljer. Jag försökte emellertid mycket klart markera att det finns vissa grundläggande principer som energiministern knappast borde vara förhindrad att här diskutera. Energiministern borde också kunna ge svar på följande frågor: Är det angeläget att undanröja de uppenbara brister som finns i nuvarande vattenkraftskonstruktion? Är principerna för det alternativa förslag som vi lade fram hösten 1982 intressanta eller inte? Gäller fortfarande principen skatt efter bärkraft? Jag har den bestämda uppfattningen att socialdemokraterna i varje fall tidigare har företrätt den principen.

Jag har aldrig påstått att vattenkraftsskatten skulle vara det allena saliggörande för att få till stånd en angelägen och nödvändig upprustning av befintliga vattenkraftverk. Jag har hävdat att den är en viktig del. Jag har emellertid också hävdat att den har utgjort ett hinder när det gäller att få till stånd upprustning och reinvesteringar. Vi plockar genom vattenkraftsskatten ändå bort en del av lönsamheten hos vattenkraften. Vi gör det på ett sådant sätt att det slår lika hårt i de fall där det hade varit angeläget att använda dessa pengar just för återinvesteringar. Vi har alltså inte på något sätt styrt dessa pengar till de områden där det finns lönsamhet och där det samtidigt finns ett minimalt behov av upprustning. Man kan också, som jag föreslår, i de fall där upprustningen utförs få en kompensation för de tunga åren, som alltid följer just när upprustningen är nygjord. Det finns alltså ett minimum av vilja att leva upp till den målsättning som socialdemokraterna så markant angav när skatten infördes, dvs. att det skulle vara en vinstskatt, t.o.m. en övervinstskatt. Detta borde göra det otroligt angeläget för socialdemokraterna att söka hitta någonting i den stilen som vi har föreslagit — gärna någonting som är bättre. Det finns säkerligen möjligheter till det. Ni har ju helt andra förutsättningar att utreda och analysera än vi har i opposition. Jag förstår att vi inte kommer så mycket längre, men eftersom jag har ställt mina frågor på ett sådant sätt att ett uteblivet svar också innebär ett svar, har jag möjlighet att, om energiministern inte vill svara ytterligare, dra vissa slutsatser som jag hoppas skall vara riktiga.
Fru talman! Ivar Franzéns ivriga försök att locka mig att skvallra kommer nog inte att lyckas i dag. Låt mig bara markera att man naturligtvis inte kan diskutera detaljer utan att också diskutera principer. Jag tillbakavisar bestämt än en gång att vattenkraftsskatten i sig skulle ha förhindrat ett omfattande reinvesteringsprogram på detta område. Vi överväger nu ett omfattande paket av åtgärder för att få till stånd insatser. Jag tror att Ivar Franzén, när han får se vårt förslag, också kommer att inse att verkligheten och möjligheterna att uträtta någonting är betjänta av att man prövar alla tänkbara utvägar att främja de önskvärda åtgärder som jag tror vi är överens om.
Fru talman! På en punkt tror jag att energiministern och jag av ideologiska skäl drar litet olika slutsatser. Energiministern talar om ett omfattande program och säger att det programmet inte skulle ha förhindrats av vattenkraftsskatten. Vad jag hela tiden talar om är att man skall ge de förutsättningar som gör att den enskilde ägaren, Vattenfall, finner det förenligt med sina intressen — de företagsekonomiska — att här vidta en upprustning i en omfattning som också ligger i samhällsintresset. Det är inte fråga om en omfattande planhushållning, utan det är fråga om att skapa de miljöer som krävs för de initiativ som vi, som ger ramarna för verksamheten, vill få till stånd. Jag tror att det är på denna punkt som vi har litet svårt att komma fram till de gemensamma synpunkterna. Det är de facto så — och här är jag ungefär lika bestämd i min uppfattning som energiministern är i fråga om motsatsen — att vattenkraftsskatten har försämrat miljön för denna typ av investeringar. Detta har sysselsättningen i landet lidit av. Det innebär också att man inom den mycket förnämliga industri som vi har på detta område i dag är mycket oroad, och där har vattenkraftsskatten en mycket stor del av skulden.
Fru talman! Det var en överraskande passiv attityd som Ivar Franzén nu demonstrerade. Den är i och för sig inte förvånande när det gäller en borgerlig inställning, men jag hade uppfattat saken så, att Ivar Franzén var intresserad av pådrivande åtgärder på det här området. Jag hoppas att denna attityd inte innebär att Ivar Franzén och hans parti kommer att motsätta sig ett program som syftar till att systematiskt driva på utvecklingen på det här området.
Fru talman! Detta är ytterligare ett bevis för den skillnad som trots allt finns då det gäller den ideologiska inställningen. Jag ser just dynamiken i det enskilda initiativet och den enskilda förmågan att utnyttja de förutsättningar som vi som beslutsfattare kan ge för en viss verksamhet. Jag tror, energiministern, att vi når betydligt längre om vi skapar de miljöer som jag talade om för verksamheten än om vi försöker oss på att planhushålla. Men det är väl knappast meningen med den här debatten att vi skall försöka förändra varandras ideologiska inställning. Därför anser jag att några fler inlägg kanske inte är så särskilt meningsfulla.

Fru talman! Oswald Söderqvist har i interpellation frågat mig följande: 1. Hur stor del av bränsletillförseln till de svenska reaktorerna kontrolleras 2. Kan USA begära att få återköpa det plutonium som utvinns från svenskt använt kärnbränsle i de fall bränslet ursprungligen levererats från USA? 3. Avser regeringen att ge klartecken för export av det ovannämnda plutoniet, om USA tillåter det? 4. Innebär ett sådant beslut att fortsatt svensk export av plutonium, t.ex. utvunnet från de använda bränsleelement som nu finns i Windscale och La Hague, är planerad? Innan jag går in på de direkta frågorna, vill jag lämna några bakgrundsfakta i en frågeställning som Oswald Söderqvist har tagit upp inledningsvis. Statens kärnkraftinspektion behandlar f. n. en ansökan av Studsvik Energiteknik AB om tillstånd att föra ut 3 302 g plutonium till ett företag i Belgien. Av partiet är 2548 g utvunnet genom upparbetning i Belgien av bränsle med svenskt ursprung, använt i Ågestareaktorn. Därutöver gäller ansökningen 273 g plutonium som ursprungligen har köpts i Storbritannien för forskningsändamål och 481 g som har köpts från USA. I inget av dessa fall rör det sig om försäljning av plutonium som härrör från bränslecykeln i det nuvarande reaktorprogrammet. Det nu aktuella ärendet kan inte ses som början på ett nytt mönster. Det handlar i stället om avslutningen av en tidigare epok i den svenska kärnteknikens historia. Jag går nu över till de frågor som Oswald Söderqvist har ställt. Beträffande den svenska kärnbränsleförsörjningens beroende av USA vill jag svara följande. Försörjningen grundas på inköp av naturligt uran, konvertering av naturligt uran till uranhexafluorid, anrikning och tillverkning av bränsleelement. I dessa led har USA inflytande av betydelse bara över tillgången på anrikningstjänster. Fram till år 1983 försörjde USA elva reaktorer med anrikningstjänster och Sovjetunionen en, nämligen Oskarshamn 3. Under åren 1984 och 1985 ersätts försörjningen av en Barsebäcksreaktor från USA med anrikning i Frankrike. Under perioden 1986-1990 är fördelningen den, att anrikningen sker för sju reaktorer i USA, för en i Sovjetunionen och för fyra i Frankrike genom Eurodifs italienska delägare. USA kan inte påfordra att få återköpa plutonium som eventuellt utvinns från svenskt använt kärnbränsle, även om bränslet ursprungligen levererats från ellert.ex. anrikats i USA. Däremot krävs för utförsel av bl.a. plutonium till ett tredje land att detta land, eller en grupp av länder som detta land tillhör, har ett kontrollavtal med USA eller garanterar användningen för fredligt bruk under godtagbar internationell kontroll. Överföringen skall vidare i förväg godkännas av USA. Även enligt det nya kontrollavtal mellan Sverige och USA på kärnenergiområdet, som väntas träda i kraft i en nära framtid, krävs för utförsel från Sverige av bl.a. plutonium ett motsvarande godkännande från USA:s sida. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det i förarbetena till den nya lagen om kärnteknisk verksamhet uttalas att den hanteringsmetod för använt kärnbränsle som bör ses som ett förstahandsalternativ är direktdeponering. Vid denna hanteringsmetod har Sverige full bestämmanderätt över materialen i bränslecykelns slutsteg. I fråga om plutonium krävs enligt lag alltid tillstånd för utförsel. I syfte att underbygga beslut om hantering av det plutonium av svenskt ursprung, som eventuellt kan komma att bli aktuellt, studeras inom regeringskansliet olika hanteringsalternativ med hänsyn till bl.a. säkerhetsfrågor och internationell kontroll. Regeringen kommer inte att medge utförsel av enstaka kvantiteter av separerat plutonium, innan dessa studier är genomförda och slutsatser av dem har kunnat dras. Regeringens principiella inställning är att Sverige självt bör ta ansvar för alla restprodukter från kärnteknisk verksamhet. Beträffande Oswald Söderqvists sista fråga är svaret att det inte finns några planer på försäljning av plutonium som kan komma att utvinnas från bränsle som i dag finns i utländska upparbetningsanläggningar.

Fru talman! Jag tackar energiministern för svaret på min interpellation. Jag vill gärna säga att jag finner svaret mycket klarläggande och att det är ett bra interpellationssvar, som ger raka besked på de frågor jag har ställt. Jag tror att det är bra att det vi sagt nu blivit sagt ytterligare en gång, så att det inte kan råda några missförstånd om vad den svenska regeringen avser i dessa frågor. Energiministern säger att det handlar om en avslutning av en tidigare epok i den svenska kärnteknikens historia. Det är alldeles utmärkt, om det är på det sättet. Vi har således varit inriktade också på handel med plutonium, och det är ju bra om vi i fortsättningen inte kommer att vara det utan att, som det sägs i svaret, sådana frågor verkligen kommer att prövas noggrant. Jag vill återkomma till detta litet senare. Beträffande försörjningen med kärnbränsle till våra reaktorer har det länge varit känt att vårt beroende av USA varit oerhört stort. I svaret sägs att USA har inflytande ”bara över tillgången på anrikningstjänster”. Det är naturligtvis korrekt i och för sig, men det blir fel i alla fall, för om USA har kontroll över anrikningen, så är det inte ”bara”. Det är inte ”bara”, om vi är beroende av USA när det gäller anrikning. Utan de tjänsterna kan vi nämligen inte göra någonting — vi kan inte tillverka några bränsleelement i vår fabrik i Västerås, om vi inte har anrikat uran. Och vi kan inte anrika själva. De andra leden i kedjan är ointressanta, om man är beroende av ett led, för de olika leden hänger ihop. Jag tycker alltså att detta är ett sätt att förringa problematiken. Har man inte full kontroll över bränslekedjan, så är man beroende, och det är inte ”bara”. Vi har alltså delvis varit beroende av USA ända fram till nu, vilket framgår av texten i svaret. Det är bra att det nu blir en viss differentiering, även om det är fråga om ett delvis nytt beroende — ett beroende av Frankrike. Det är enligt min uppfattning i och för sig inte särskilt roligt att komma i beroende av Franrike i stället för av USA när det gäller anrikningstjänster. Allt samarbete med den staten, som har omfattande kärnreaktoroch kärnvapenprogram m.m., är — åtminstone ur min och även många andras synvinkel — minst sagt suspekt. Jag tar fasta på energiministerns uttalande här, att det ökade utbytet med Frankrike också när det gäller anrikningstjänster inte kommer att leda till någon export av plutonium som utvinns från bränsle och som har exporterats till La Hague. I så fall är jag mycket nöjd. Vad man på nytt kan aktualisera beträffande den nya kärnenergilagen, som alla mycket väl känner till, är följande fråga: Om ett land självt inte skall utvinna plutonium och inte avser att sälja plutonium utan att först ha gjort en långtgående prövning, varför skall man då upparbeta plutonium? Den frågan är fortfarande obesvarad. På den punkten är interpellationssvaret oklart. Beskedet i näst sista stycket av interpellationssvaret tolkar jag på det sättet att den ansökan om export av 3,5 kg plutonium som har inlämnats inte kommer att beviljas. Jag vill ställa en följdfråga: Vad är det som kan föranleda att det eventuellt kan bli aktuellt med export av plutonium? Vad skulle få oss att fortsätta att handla med plutonium, om det nu är så att vi håller på att avsluta den perioden i svensk kärntekniks historia?
Fru talman! För säkerhets skull vill jag besvara Oswald Söderqvists senaste fråga. Jag tror nämligen att han inte tolkat svaret rätt. I svaret sägs: ”I syfte att underbygga beslut om hantering av det plutonium av svenskt ursprung, som eventuellt kan komma att bli aktuellt, — — —.” Det innebär att det eventuellt kan komma att bli aktuellt med hantering av plutonium. Uttalandet skall tolkas endast på det sättet.
Fru talman! Om det är på det sättet, blir frågan verkligen intressant. I så fall innebär inte statsrådets svar att vi kommer att säga nej till export av 3,5 kg plutonium. Att sälja plutonium från Studsvik till Belgien är alltså att betecknas som något slags hantering. Hur lång tid skall man i så fall hålla på med den hanteringen? Om det förhåller sig på detta sätt, är jag betydligt mera kritisk till denna passus i svaret än jag varit tidigare. Det är absolut nödvändigt med ett klarläggande på den punkten.
Fru talman! Det måste vara mycket svårt att tolka mitt svar, Oswald Söderqvist. Svaret innebär att vi icke kommer att ge tillstånd till försäljning, så länge studier på detta område pågår. Vår principiellt grundläggande inställning är att vi själva måste ta ansvar för allt material av detta slag. Med hantering avses i första hand att materialet i fråga tas om hand på ett ansvarsfullt sätt — om det över huvud taget blir fråga om en upparbetning.

Fru talman! Jag upprepar vad jag sagt i svaret: ”Regeringen kommer inte att medge utförsel av enstaka kvantiteter av separerat plutonium, innan dessa studier är genomförda och slutsatser av dem har kunnat dras. Regeringens principiella inställning är att Sverige självt bör ta ansvar för alla restprodukter från kärnteknisk verksamhet.” Om en ansökan kommer på regeringens bord nu, kommer vi självfallet att säga nej.
Fru talman! Det sista beskedet var bra — det var mer rakt än de krumbukter som energiministern hållit på med i ett par repliker nu. Det finns fortfarande en hake som innebär att regeringen kan tänka sig att efter vissa undersökningar fortsätta med plutoniumhandeln. Om man sedan kallar det hantering eller någonting annat tycker jag är ointressant. Men om energiministern står för det allra sista — att regeringen kommer att säga nej om det kommer en ansökan på regeringens bord — uppfattar jag det som ett rakt och klart besked som jag respekterar.

Fru talman! Gunnar Olsson har i en interpellation frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att riksdagsbeslutet om att 40 20 av Riksradions program skall produceras i distrikten skall kunna förverkligas. Tore Nilsson har frågat mig om jag anser att riksdagens beslut kan förbises när det gäller Eftersom interpellationen och frågan rör samma problem besvarar jag dem i ett sammanhang.

I den rapporten anges distriktens bidrag med originalproduktioner i rikssändningarna till 3290. Därtill kommer de program som köps in från Lokalradion för rikssändning. Den totala andelen program i rikssändningarna som producerats utanför Stockholmsområdet kan enligt uppgift från Riksradion för innevarande år uppskattas till drygt 39 96 eller möjligen något mer, beroende på hur omfattande samarbetet med Lokalradion kommer att bli. Om siffrorna är korrekta skulle andelen distriktsproducerade program i Riksradion alltså redan nu ligga mycket nära riktmärket för utgången av juni 1989. Det är självklart att Riksradion, liksom de övriga programbolagen, skall följa de beslut som riksdagen fattat om programverksamheten. Regeringen bör dock inte vidta några åtgärder på grundval av programföretagets interna utredningsarbete. Att pröva huruvida Riksradion följt de regler och riktlinjer som gäller för verksamheten är i första hand en uppgift för radionämnden. Sedan bör givetvis såväl riktlinjerna som efterlevnaden av dem ses över i samband med att avtalet förnyas.

Fru talman! Först ett tack till statsrådet för svaret på min interpellation. Inför den omstrukturering av Sveriges Radios verksamhet som aviserats besvarade kulturministern ett antal frågor här i kammaren torsdagen den 8 mars. Frågorna var väckta med anledning av en planerad indragning av Riksradions distriktskontor i vissa städer, bl.a. i Karlstad. Av svaret till frågeställarna framgick att regeringen inte tänker ingripa mot planerna på att skära ner antalet radioredaktioner ute i landet. Kulturministern menade att en omorganisation faller inom ramen för radiokoncernens interna verksamhet. Även i sitt svar i dag anser kulturministern att regeringen inte bör vidta några åtgärder på grundval av programföretagets interna utredningsarbete. Visst är det så. Det kan jag gärna hålla med kulturministern om. Men det gäller i så fall så länge som riksdagsbeslutet från 1978 om relationerna mellan storstadsoch landsortsutbudet i programverksamheten inte rubbas. Men nu är situationen den, att det föreligger en uppenbar risk för att dessa relationer allvarligt rubbas. Det finns, som någon har uttryckt sig, en uppenbar risk för att vi får en ”kustradio” som i hög grad kommer att begränsa programutbudet från inlandet. I dag har vi tio distrikt som producerar ca 32 Zo av det totala programutbudet. Hur skall då fem distrikt kunna svara för ett lika stort programutbud? Jag är övertygad om att andelen program från landsorten kommer att rasa neråt kraftigt om vi tar bort halva antalet distrikt. Under alla förhållanden blir det en uttunning av landsortsmaterialet i Riksradion som knappast är förenlig med riksdagens intentioner. Därmed anser jag att någon form av åtgärd från regeringens sida är i hög grad befogad. Kulturministern får heller inte glömma bort att den lokalradio som Riksradion i det här sammanhanget stöder sig emot också är på väg att nedrustas. Fru talman! Jag är klar över att det kan behövas en effektivisering och en bättre samordning av Sveriges Radios och Lokalradions resurser, men det bör kunna ske utan att banta bort ett antal distrikt. Effektivisera radion men låt distrikten bestå! Det skulle jag vilja råda de ansvariga i Sveriges Radios styrelse. Och jag vill gärna säga detta nu, därför att vi i kammaren har ordföranden i Sveriges Radios styrelse. Jag vill gärna rikta samma maning till honom: Effektivisera radion, men låt distrikten bestå! Jag kan ansluta mig till vad styrelseledamoten Georg Andersson har sagt i anslutning till den tilltänkta omorganisationen, nämligen att det underlag som tagits fram är alldeles för ytligt för att ligga till grund för ett så genomgripande förslag. Jag vill gärna blicka tillbaka något, och jag erinrar mig då en kväll i kammaren vid Sergels torg, när vi behandlade propositionen angående radions och televisionens verksamhet. Eftersom min interpellation tar sikte bara på programverksamheten, skall jag helt gå förbi den olyckliga uppdelningen i olika bolag som blev följden av riksdagens beslut den kvällen. Jag är glad åt att vi från det parti jag representerar hade en reservation fogad till betänkandet. När det gäller den programverksamhet som riksdagen då lade fast, kan jag vittna om den stora glädje vi som kom utifrån olika delar av landet kände. De viktigaste förslagen i fråga om de riktlinjer som angavs i propositionen, och som blev riksdagens beslut, var att distriktens andel av riksprogramproduktionen för radio och TV skulle öka från ca 30 till ca 40 26. Detta innebar väsentligt ökade resurser till distrikten. Som en följd av en förväntad ökad regional produktion ute i de olika distrikten var det flera medarbetare — jag känner själv flera stycken — som sökte sig ut ocht.o.m. blev tillrådda att förstärka distrikten. Flera av dessa är i dag etablerade i distriktsverksamheten, och när Sveriges Radios s.k. dödspatrull reser runt i landet till de indragningshotade distrikten möts den också av en hätsk stämning. Riksradiochefen, Britt-Marie Bystedt, sade i samband med besöket i Karlstad: ”Den nationella riksradion skall fortsättningsvis vara eterns rikstidning, inte minst på kulturområdet.” Detta är ord som måste stämma bra överens med kulturministerns eget synsätt, vilket också framkom i debatten här i kammaren den 8 mars. Kulturministern yttrade då bl.a. följande, och nu citerar jag direkt ur protokollet: ”Låt mig först konstatera att vi självfallet är överens om att det är värdefullt att vi har radioproduktion från alla delar av vårt land. Men det intressantaste är naturligtvis att vi har program från olika delar av landet.” Fru talman! Frågan är om vi någonsin i detta land har haft en kulturminister som är så väl bevandrad i landets olika regioner som just Bengt Göransson. Genom sitt tidigare yrke och sina uppdrag har vår nuvarande kulturminister haft stora möjligheter att studera det rika kulturliv som finns i skilda landsdelar, inte minst i inlandsregionerna. Ännu mera av den sorten kommer kulturministern att beredas tillfälle att bekanta sig med vid kommande besök i mitt eget hemlän Värmland i sommar. Välkommen dit. Jag tror att kulturministern är enig med mig om att när man i utredningen 80-talets radio slog fast att de tio egna distrikten har en väsentlig uppgift, så gjorde man en fullt riktig bedömning. Decentraliseringstanken — som måste tilltala Sveriges Radios styrelses ordförande i hög grad — var riktig den gången, och den är precis lika riktig i dag. Inte minst för att den ger Riksradion möjlighet att, enligt riktlinjerna för 80-talets radio, i ett fortsatt samarbete med andra kulturorganisationer spela en aktiv roll i kulturlivet. Med de förändringar som aviserats och som går ut på att fem distrikt skall bort — alla placerade i inlandet — kommer det inte bli möjligt att spegla kulturlivet i de bygder som drabbas av indragning. Detta måste ändå verka nedslående för ett statsråd som så energiskt och framgångsrikt förvaltat sitt pund som huvudansvarig för landets kulturpolitik, alltsedan regeringsskiftet hösten 1982. Fru talman! Jag är, i likhet med dem som skrivit remissyttrandet från distriktskontoret i Karlstad, övertygad om att det går att göra rationaliseringsvinster inom företaget. Vi har också från Värmland i en socialdemokratisk motion pekat på nödvändigheten av och möjligheterna till en samordning av Riksoch Lokalradions verksamhet i Karlstad. Jag vill säga ytterligare några ord om vikten av att vi även för framtiden får en heltäckande riksradioverksamhet, som möjliggör att det av riksdagen uppställda målet om en 40-procentig andel av produktionen från distrikten kan uppnås. För att detta mål skall kunna uppnås är jag helt övertygad om att alla tio distrikten behövs. Inte minst för att hålla kanalerna öppna mellan olika delar av landet och centrala Stockholm. Bengt Göransson har tidigare här i kammaren mycket riktigt påpekat att det ännu så länge bara handlar om en utredning. Men tänk om utredningens intentioner fullföljs! Då har jag för min del svårt att tänka mig att exempelvis mitt eget hemläns, Värmland, högklassiga utbud av kultur skall kunna återspeglas via ett distriktskontor i Göteborg, som inte kommer att få en enda ny medarbetare som förstärkning, och via en lokalradio i länet, som inte förfogar över medarbetare som får tiden att räcka till ens för en önskvärd nyhetsbevakning. Det måste också i framtiden finnas distriktskontor ute i landet med kapacitet att göra alla typer av program för Riksradion, bl.a. musik och teater. Det har riksradiochefen själv förklarat. Skall detta bli möjligt är inte nedläggningar av distrikt en riktig lösning. Jag finner det fortfarande anmärkningsvärt att riksradioledningen i utredningen Distrikt 84, som inlämnats till styrelsen för avgörande, sätter sig över 1978 års riksdagsbeslut. I 1978 års proposition står det att riksprogramproduktionen för radio och TV, som jag sade, skall öka från ca 30 till ca 40 96. I Riksradions utredning sägs det nu: ”Vi följer inte slaviskt propositionen från 78.” Riksradioledningen anser sig tydligen ha mandat att sätta sig över den klara innebörden i ett av riksdagen fattat beslut. Det var ju t.o.m. så att det 40-procentiga målet var ett etappmål för den nuvarande avtalsperioden.

Följden av det har blivit att riksradioledningen kommit med en justerad siffra.

Det står skrivet i klartext. Riksradion skriver att den nöjer sig med 32 2. Den utredningen har lämnats till riksradiostyrelsen, vars ordförande vi har ikammaren. Beslut skall fattas om en och en halv vecka. Och nu vill jag fråga kulturministern: Om Riksradion så klart uttrycker att den kan sätta sig över riksdagens beslut, finns det då verkligen inte anledning att komma med en reaktion på detta från regeringens sida?

Fru talman! Det finns ögonblick då man inte tror sina ögon. Den 15 februari i år kom Distrikt 84. Någon dag senare fick jag tillfälle att ta del av den utredningen. Där läste jag på s. 9: ” ”Regionaliseringen” av riksradion får anses avslutad. 40-procentmålet kan i dag inte vara lika absolut som i slutet av 1970-talet. — — — Vi planerar dock inte att utöka den s.k. regionala bevakningen.” Redan den 17 februari, alltså två dagar senare, ställde jag min fråga, som är tryckt i protokollet för den 20 februari. Det har dröjt väldigt länge innan jag fått det här svaret. Med anledning av den här uppgiften från Riksradion ställde jag frågan: Kan man handla så? Skall man inte effektuera riksdagsbeslut? Var det inte en trend en gång mot centralisering? Har vi nu bytt trend, går vi åt andra hållet? Vad säger regeringen? Kan det verkligen vara möjligt att detta får förbli opåtalat? Tänk om vi i riksdagen skulle besluta att bygga en järnväg till en viss plats och de som skulle effektuera beslutet sade: Vi bygger bara halva vägen. — Det är helt omöjligt att tänka sig. Jag tycker det är riktigt när statsrådet Bengt Göransson i svaret — som jag tackar för — säger att det är självklart att Riksradion liksom övriga programbolag skall följa de beslut som riksdagen fattat om programverksamheten. Frågan är väl om inte de som har gjort den här utredningen borde fundera över om de skall jobba vidare med radiofrågor. De har ju totalt missuppfattat vad det gäller! När man diskuterar vad som produceras var, är det svårt att vara exakt, men jag kan i alla fall tala om att Riksradion har sänt totalt 376,9 timmar i veckan och att man ute i distrikten har räknat ut att 335,8 timmar av detta i princip kan utlokaliseras. Man talar om besparingar, men de kan ju göras centralt. Har riksdagen beslutat att vi skall sända över hela Sverige skall det fortsätta — det är fullt klart. Man talar om 32 26, och gör sedan helt plötsligt en kullerbytta och säger: I praktiken närmar vi oss 40 96. Det är många duktiga utredare som har tittat på det här och som påstår att andelen i själva verket stannar under 30 96 — enligt en uppgift som jag har sett skulle den vara 27,7 Zo. Det är helt upprörande. Sedan talar man om att vissa program i Lokalradion kommer från distrikten — man kanske köper programmen. Jag vill här påpeka att det inte är precis samma sak att göra riksradio och att göra lokalradio. Det är inte utan vidare klart att den som jobbar på Lokalradion skall gå in och göra program för Riksradion. När det gäller Umeå vill jag passa på att säga några ord, eftersom jag kommer från Västerbotten. Där har man lagt ned 5,5 milj.kr., man har bra lokaler och det finns 27 anställda. Så plötsligt upptäcker vi att allt det här skall bort. Ser man på Norrlands karta rent geografiskt, måste man ställa frågor i det sammanhanget. Jag vill citera några av dem som yttrat sig i denna fråga, även om det kan vara känt på annat sätt. Länsstyrelsen i Umeå säger: ”Länsstyrelsen i Västerbottens län är oroad över den brådska som de båda företagsledningarna tycks ha med att genomföra de i många avseenden genomgripande förändringarna för stora delar av koncernen Sveriges Radio. De alternativa förslagen medför, enligt länsstyrelsens uppfattning, så långtgående konsekvenser att det inte enbart är en fråga för de enskilda programbolagens styrelser.” Jag vill hälsa att vi anser att detta är en så stor fråga att man inte kan sitta på detta plan och avgöra den. Vidare skriver länsstyrelsen: ”Ett annat skäl till decentralisering som länsstyrelsen vill betona berör den allmänna uppfattningen av levnadsvillkor och andra kvaliteter i Sveriges olika delar. Från regional synpunkt känns det angeläget att bilden av län och regioner blir mer nyanserad och att radio och tv bidrar till detta i ökad utsträckning. Genom regionaliseringen av produktionen och ett ökat programutbud blir möjligheterna förhoppningsvis större och riskerna mindre för att Sveriges Radio — medvetet eller omedvetet — skall överbetona de urbana värderingarna. Länsstyrelsen önskar motverka all ensidig normbildning.” Sedan påpekar länsstyrelsen att kostnadsskälen inte verkar övertygande. Man kan lika gärna flytta resurser från central till regional nivå, om det är fråga om detta. Kanske skulle det vara lättare att spara på det sättet. Sammanfattningsvis framför man som sin mening att riksdagsbeslutet om att 40 96 av Riksradions programutbud skall produceras av distrikten snarast bör förverkligas. När utredningen säger att man inte alls tänker göra det, är det ju uppenbart att det är helt galet. Sedan har en rad kulturarbetare från norr tagit upp denna frågas betydelse för just vårt län på grund av dess särart. Man pekar på institutioner i länet som behöver denna verksamhet. Man pekar vidare på samerna och deras situation. Det är författare, journalister och andra människor på alla nivåer som sagt detta. Många säger att det är klart att man skriker om man drabbas av ett sådant hot. Frågan är om inte detta är så kloka synpunkter att det måste vara självklart att denna utredning läggs åt sidan.

Fru talman! För två veckor sedan hade vi här i kammaren en frågedebatt om Riksradions distriktskontor. Frågorna hade ställts i anledning av den utredning som föreslog en nedläggning av fem kontor. I den debatten ställde vi också till kulturministern frågan om programproduktionens omfattning, en fråga som ministern då inte ville diskutera. Han välkomnade oss i stället till den här interpellationsdebatten. Jag har hörsammat denna inbjudan, och jag utgår ifrån att det är möjligt att i den här debatten beröra både frågan om distriktskontoren och frågan om programproduktionen. Det går inte att komma ifrån att en decentraliserad verksamhet — med en vettig uppläggning — måste vara förknippad med en väl fungerande organisation med distriktskontor som har en bra geografisk spridning. Det kommer väl också att bli en hel del upprepningar i denna debatt, men det här är en så viktig fråga, och mycket tål nog att upprepas. Fru talman! Sverige har av tradition en nationell radio, en riksradio som skall nå varje hörn av vårt land och förse medborgarna med samma program var de än bor. I Riksradions avtal med staten heter det bl.a.: Riksradion skall så allsidigt som möjligt tillvarata det programstoff och de möjligheter i övrigt som landets olika delar erbjuder. I 1978 års riksdagsbeslut slås det också fast att en förstärkning och utbyggnad av distrikten är en viktig del av Riksradions reformverksamhet under 1980-talet. Målet är att 4026 av programproduktionen skall ske utanför Stockholm. Begreppet riksradio har alltså även en kvalitativ innebörd. Det är klart utsagt att programutbudet skall vara sammansatt av beståndsdelar från olika håll i landet. Det skall inte vara en Stockholmsradio som sänds ut över riksnätet. Det är också för att klara programproduktionen utanför Stockholm som Riksradion har byggt upp en distriktsorganisation med f.n. tio distrikt. En av distriktens självklara uppgifter är att ge en bild av händelser och företeelser inom det egna området. Detta kallas ibland för regionbevakning eller bevakningsansvar. Men regeringens proposition från 1977/78 talar också om en annan viktig uppgift för distrikten, nämligen att de i betydande omfattning skall få tillfälle att göra program som inte direkt anknyter till det egna området.

Man har alltså ansett det viktigt att folk i Umeå, i Luleå eller i något annat distrikt arbetar med program i nationella och internationella frågor, eftersom problemen ser annorlunda ut beroende på från vilken utsiktspunkt man betraktar och närmar sig dem. Fru talman! Enligt de beslut som tagits är målet att 40 70 av programproduktionen skall ske utanför Stockholm. I dag är den målsättningen uppfylld bara till tre fjärdedelar — det är alltså en bra bit kvar. Men vad som är märkligt är att man nu säger att 40-procentsmålet i dag inte anses vara lika absolut som i slutet av 1970-talet. Hur skall man tolka ett sådant påstående? Kan detta vara förenligt med de beslut som fattats?

Nu säger kulturministern i sitt svar att den totala andelen program i rikssändningarna som produceras utanför Stockholmsområdet, enligt uppgift från Riksradion, för innevarande år uppskattas till drygt 39 90 eller möjligen något mer beroende på hur omfattande samarbetet med Lokalradion kommer att bli. Den här uppgiften ställer jag mig verkligen undrande inför. Kan det vara riktigt att i volymen producerade program även räkna in program som köps från Lokalradion? Det är kanske en tolkningsfråga, men jag har svårt att förstå att även lokalradioprogram ingick i den målsättning som fastslogs. Är det inte så att det är Riksradions programproduktion utanför Stockholm som skall uppgå till 40 96? Det är möjligt att jag har fel, men då får nog kulturministern försöka bevisa det. Jag är mycket intresserad av att höra vad kulturministern har att säga om detta. Jag är också intresserad av att få svar på en annan fråga. Man säger i utredningen att 40-procentsmålet i dag inte anses vara lika absolut som i slutet av 1970-talet. Hur ser kulturministern på en sådan revidering av målsättningen? Som jag inledningsvis nämnde kan man ju inte undvika att beröra distriktskontorens roll när det gäller programverksamheten och det utredningsförslag som har tagits fram inom Riksradion. Den nuvarande distriktsorganisationen är ju inte bara nödvändig av programpolitiska skäl utan den är också en rationell och billig organisation. Programkostnaden i distrikten är 30 90 lägre än i Stockholm. Om nu utredningsförslaget om nedläggning av dessa fem distriktskontor blir verklighet, så uppstår onekligen vissa märkliga situationer. Jag kan ta Umeåkontoret som exempel. Som Tore Nilsson omtalade har man där nyligen gjort investeringar i nya lokaler och utrustning för 5,5 milj.kr. Här kanske man kan tänka sig att riksradiochefen kan spara såväl tid som pengar genom att vid samma tillfälle både inviga de nya lokalerna och lägga ned dem. Jag ställer mig verkligen undrande inför vad som nu kan tänkas hända. Hur planerar man egentligen inom riksradion? Kulturministern säger att det är självklart att Riksradion skall följa de beslut som riksdagen fattat om programverksamheten. Men de här planerna om att lägga ned fem kontor kan inte, enligt min mening, stå i överensstämmelse med detta uttalande. Det måste väl ändå vara så att en decentraliserad organisation är en förutsättning för en programproduktion som motsvarar begreppet riksradio. Kulturministern säger också att regeringen inte bör vidta några åtgärder på grundval av programföretagets interna utredningsarbete. Ja, de bör väl ha rätten att utreda — det skall ingen förneka. Men inte kan nu presenterade planer skapa vare sig arbetslust eller arbetsro hos de anställda ute på de nedläggningshotade kontoren. Det har jag mycket svårt att tänka mig att det skulle kunna göra. Så till den sista frågan: Vad gör kulturministern och regeringen om dessa planer sätts i verket? Den frågan är det många som ställer.

Fru talman! Jag deltog i en frågedebatt med kulturministern den 8 mars. Vi var flera stycken, och vi blev formligen inbjudna att möta upp till den här interpellationsdebatten i dag där vi skulle få litet utförligare besked i frågan. Tyvärr kan jag efter att ha läst interpellationssvaret konstatera att det egentligen inte innehåller något nytt jämfört med vad som kom fram i frågedebatten. Det enda nya som jag hittade där är att man räknar in köpet av programmen från Lokalradion, så att andelen distriktsproducerade program är uppe i drygt 39 20. Det är huvudsakligen det nya som man har lyckats hitta i interpellationssvaret. Jag skall börja med att instämma i vad föregående kommentatorer har sagt. Jag skall inte upprepa vad de har sagt — det är onödigt eftersom vi är överens. Jag skall i stället försöka ta upp några andra vinklingar som jag tycker att det kan vara intressant att få besked om. Först vill jag komma tillbaka till det här med distrikten. Jag tror att det skulle vara olyckligt att fatta beslut i enlighet med utredningens förslag. Det lyckligaste vore om distrikten kunde behållas. Jag tycker att distrikten inte bör avvecklas utan i stället utvecklas. Som redan här har sagts, och som jag sade i frågedebatten, är produktionen i distrikten billigare än produktionen centralt i Stockholm. Därför talar redan besparingsskäl för att produktionen i distrikten skall behållas. Om den här organisationen genomförs blir dessutom — som Gunnar Olsson redan har sagt — inlandet så att säga tomt när det gäller Riksradion. Vad sedan beträffar Örebrodistriktet, som jag är närmast intresserad av eftersom jag kommer från Örebro län, utgör Örebrotrakten Sveriges demografiska centrum, alltså geografisk medelpunkt för befolkningen i landet. Jag tror att det skulle vara olyckligt om produktionen av Riksradions progam i Örebrodistriktet skulle läggas ned. Som jag redan tidigare har sagt tycker jag att det är ett enkelt argument att hänvisa till att regional-TV:n, som skall startas så småningom, behöver Riksradions lokaler och att produktionen i distrikten därför måste läggas ned så att lokalerna blir lediga. I Örebro finns ganska många lokaler att tillgå, även om de ligger på litet olika ställen i tätorten. Så jag tror att lokalfrågan mycket väl kan lösas. Jag läste en artikel i Metallarbetaren för någon dag sedan. Där talades det om en omprövning av den socialdemokratiska politiken i vissa hänseenden. Vad man nu håller på att ompröva är inställningen till hur det starka samhället skall se ut i framtiden — om det skall vara ett centralstyrt starkt samhälle eller om det skall vara ett decentraliserat starkt samhälle, där man tar stor hänsyn till vad folk ute i landet tycker. Frågan om bibehållandet av distrikten borde passa väl in i den omprövningen av den socialdemokratiska politiken. Som jag redan tidigare har sagt är det billigare att producera i distrikten. Om man vill spara ytterligare, då tycker jag att det i första hand inte skall gå ut över programverksamheten, utan det skall gå ut över byråkratin, ett onödigt stort antal chefer, osv. Jag tror att den framtida inriktningen bör vara ett mera sammanhållet Sveriges Radio, som vi hade tidigare. Liksom Gunnar Olsson är jag i dag glad över att både Gunnar Olssons parti och mitt parti gick emot sönderstyckningen av Sveriges Radio då den en gång genomfördes. En effekt av den sönderstyckningen är just det kostnadstryck som man i dag har och som har lett till att man nu av ekonomiska skäl vill lägga ned produktionen i distrikten. Det redogörs i svaret för hur länge avtalet med staten gäller. Det gäller ett bra tag till. Jag vill ändå fråga kulturministern: Vilket perspektiv har den nuvarande regeringen för utvecklingen av Sveriges Radio på litet längre sikt, exempelvis bortom det avtal som vi nu har? Det måste naturligtvis finnas någon helhetssyn på hur det skall se ut i framtiden. Hur passar distriktsorganisationen in i detta perspektiv?

Fru talman! Debatten om Sveriges Radio, och specifikt om Riksradions produktion, rör sig egentligen om tre olika företeelser och blir i någon mån svårgripbar därför att man inte i varje skede av debatten definierar de tre områdena.

När riksdagen har diskuterat dessa frågor vid beslutstillfällena, när man talar om principer och i översikt, har man alltid talat om programmens innehåll och om vikten av att våra etermedia kan spegla landet i dess helhet. I det sammanhanget känner jag mig tvungen att något — mycket lätt — tillrättavisa Per Israelsson. Han är en person för vilken jag hyser den allra största respekt, men när Per Israelsson åberopar demografiska fakta om Örebro som ett starkt argument vill jag säga att detta i och för sig må ha relevans, men om vi väljer den typen av tyngdpunktsbeskrivning med hänsyn till befolkningsförutsättningar, då kommer det inte att göras många program i det län som Tore Nilsson representerar eller de andra län som ligger längre norrut. I själva verket har vi en mycket stark ambition att bortse från befolkningstyngdpunkterna för att kunna medge beskrivningar och program också från områden där det inte bor så många människor. Man skall alltså inte behöva representera en befolkningsmässig tyngdpunkt för att få möjlighet att finnas med i radio. Jag ser egentligen inte någon motsättning mellan Per Israelsson och mig. Jag ville bara göra denna precisering, eftersom jag förutsätter att vi på den punkten ändå är överens. Det centrala är alltså att vi har ett programinnehåll som är tillfredsställande. Jag vill påminna om vad som faktiskt sades vid de diskussioner som fördes i riksdagen 1977/78. I propositionen sägs att det är viktigt att vi får ett brett utbud inom flertalet programområden för Riksradion. ”Det är angeläget att riksradion får möjlighet att också på andra orter bygga upp egna redaktioner som blir mera jämbördiga med Malmö och Göteborg då det gäller att bidra till rikssändningarna med en bred och varierad programproduktion. Det blir riksradioföretagets egen sak att avgöra vilka orter som bör väljas för lokaliseringen av de förstärkta riksradioredaktionerna. Jag utgår emellertid självklart från att de redan väl utbyggda redaktionerna i Malmö och Göteborg behålls. Vid planeringen bör i övrigt en utgångspunkt vara att minst en av redaktionerna förläggs till en ort i Norrland.” Detta sades beträffande radioproduktionens organisation. Vad sades då om innehållet och om sändningstiden? ”Jag räknar därför med att den större delen av de riksradioprogram som produceras utanför Stockholm skall komma från redaktioner som ingår i det egna företaget. Exakt hur många och hur stora dessa redaktioner skall vara bör avgöras av riksradioföretaget självt inom de ramar som gäller för dess verksamhet. Dock bör dessa redaktioner åstadkomma ett så stort antal program att de tillsammans med vad som erhålls från lokalradion och eventuellt TV-företagets distrikt motsvarar 40 20 av sändningstiden i riksradion.” Man förde alltså redan i det sammanhanget ett resonemang som förde in Lokalradion i perspektivet. Jag skall inte gå in i någon detaljdebatt om procentsatser hit eller dit. Den typen av sifferexercis blir ofta ganska meningslös. Vissa sändningstimmar måste räknas bort, eftersom de inte rimligen kan utlokaliseras — därom har alla varit överens. Det är ibland svårt att diskutera beroende på vilka bastal man väljer för den ena eller den andra punkten. Jag skall alltså avstå från att exercera med siffror. Låt mig när det gäller Lokalradions andel ändå säga att jag tror att det vore djupt olyckligt om man nästan definitionsmässigt utgår från att lokalradioföretagen aldrig kan producera program som kan vara värda att sändas av Riksradion. Jag menar att det är tvärtom. Vi har en i huvudsak mycket bra lokalradio ute i landet, som förmår göra mycket intressanta program. Jag tror att man i högre grad än nu faktiskt skulle kunna sända en del av de programmen som riksradioprogram över ett rikstäckande nät. Jag hoppas att denna diskussion inte skall leda till att man definierar bort Lokalradion som en sämre sorts radio. Det är den faktiskt inte. Den är en fullvärdig radioverksamhet, som i långa stycken mycket väl platsar i Riksradion. Låt mig, när vi talar om vad som har hänt efter 1978, påminna om att det i de besparingsbeslut som vi till följd av den ekonomiska situation som vårt land befinner sig i har tvingats fatta, faktiskt har ingått reella nedskärningar också för Sveriges Radio. Även det är viktigt att komma ihåg. När jag så sent som i höstas i en proposition lade fram ett förslag om en mycket bestämd besparing på Sveriges Radio korrigerades det förslaget av riksdagen. Jag har inte någon anledning att inte respektera detta, men det innebar en ytterligare ökning av besparingskraven i form av ett generellt besparingskrav, som rimligen måste träffa alla områden inom Sveriges Radios verksamhet. Jag har konstaterat att Riksradion naturligtvis inte kan sätta sig över riksdagsbesluten. Jag har sagt att det är radionämnden som har att tolka avtalets uppfyllande. Den tolkningen skall jag alltså avstå från att göra. Det är Riksradions styrelse som har anledning att diskutera den utredning som föreligger. Jag skall inte i förväg kommentera förslag som behandlas i en utredning som skall föreläggas styrelsen. Än mindre kan jag, John Andersson, för riksdagen förklara vad en utredare eller flera utredare i en kommitté kan ha avsett med den ena eller den andra beräkningen. Frågor om vad utredningen egentligen menar och om vad den innehåller måste naturligtvis ställas till utredningen via Riksradions styrelse. Vilket perspektiv har jag då, avslutningsvis, på radion i framtiden? Det är den fråga som Per Israelsson ställer. Jag har i åtskilliga sammanhang understrukit att vi i vårt land behöver ha en nationell radiooch TV produktion. Vi behöver också ha hyggliga resurser för den verksamheten. Det är viktigt att vi i det mediaperspektiv som vi går in i, med en rad impulser från andra länder, ser till att vi faktiskt har kompetens för att själva producera program och att vi har möjligheter att göra det från olika delar av landet. Jag ser detta som oerhört viktigt. Det är ett av skälen till att regeringen så bestämt har avvisat ekonomiska äventyrligheter som har grundats på förhoppningen att man kortsiktigt skulle kunna sända ett eller annat underhållningsprogram som man i dag möjligen inte har chans att sända. Vi slår vakt om den nationella radiooch TV-produktionen. Vi utgår från att radioproduktionen också i framtiden kommer att ha mycket stor betydelse, även om många invånare ägnar en större del av sin tid åt televisionsapparaten. Radion är utomordentligt viktig för vårt samhälle, och den skall vi måna om. Därför gäller de riktlinjer som hittills har fastlagts. Vi får anledning att inför en ny avtalsperiod pröva i vad mån vi kan flytta fram mål och i vad mån vi vill förändra mål. Men vi är — hoppas jag - överens om att vi skall värna om ett självständigt radioföretag också i framtiden.

Fru talman! Eftersom Gunnar Olsson i sitt anförande ett par gånger vände sig till mig, vill jag göra en kort kommentar. För det första vill jag säga att jag har tagit del av Sveriges Riksradios ekonomi under ett par tre år, och den målsättning som vi lade fast — jag var med om att fatta beslutet för några år sedan — och de ekonomiska ramar som vi sedan har fått har icke riktigt korresponderat. Därför har ledningen fått inrikta mycket av sitt arbete på att hitta rationaliseringsuppgifter och besparingar. För det andra vill jag säga att frågan om den utredning som här har åberopats och som har vållat mycken diskussion och stark kritik kommer styrelsen att behandla den 3 april. Vi har fått in remissvaren från samtliga distrikt. Jag fick för en tid sedan av kulturministern ett frågesvar, där han sade att han avsåg att tillsätta en parlamentarisk beredning när massmediekommittén hade lagt fram sitt förslag. Jag sade då att jag bedömde situationen så, att frågan hade kommit i ett nytt läge. Därefter har kulturutskottet behandlat en motion i samma ämne. Även om utskottets betänkande inte är justerat har utskottet, enligt de informationer jag har fått, uttalat sig i samma anda, dvs. att det bör tillsättas en parlamentarisk beredning. Jag anser att en sådan beredning skall diskutera den framtida organisationen, ekonomin och programutbudet. Personligen har jag kommit fram till uppfättningen att Sveriges Radio AB står inför organisatoriska förändringar och att vi har mycket att vinna på detta. Mina tankar går i den riktningen att jag trör att det vore bäst om vi fick ett radioföretag och ett TV-företag.

Fru talman! Bara en kommentar till Rune Gustavssons inlägg. Jag tycker också att det är riktigt att man, som kulturministern tidigare sagt, beställer en ny djupgående utredning, med en total översyn av Riksradions verksamhet. Det är bra, och jag tycker att man skall invänta den utredningens arbete innan man över huvud taget företar sig någonting beträffande distriktskontoren. Därför hoppas jag att styrelsen, när man sammanträder den 3 april, tar fasta på denna utredning och att man inte företar sig någonting förrän den lägger fram resuitatet av sitt arbete. Statsrådet sade att han för sin del avstod från att gå in i programstatistiken, och jag kan ha förståelse för det. Men från riksradioledningens sida är man mycket angelägen, inte minst inför denna debatt, om att presentera statistik. De beräkningar som resulterade i påståendet att distriktsproduktionen är uppe i 39 96 anser nog många bygger på felaktiga premisser. Jag kan inte riktigt frita mig från tanken att det kan vara så att riksradioledningen med dessa justerade siffror vill informera oss om att det rör sig om en produktion på i runt tal 39 90. Jag vill säga till kulturministern att vi alla är eniga om att företa besparingar. Detta uttalar man nu litet varstans ute i landet. I lördags hade det socialdemokratiska partiet i Örebro län sin kongress. Den gjorde ett uttalande om detta. Flera sådana kommer inom de närmaste dagarna där behovet av besparingar påtalas. Men som jag sade i mitt första anförande anser man inte att besparingar görs genom att distrikt läggs ned. Om den här utredningen får verka objektivt, tror jag att det inte är alldeles uteslutet att man kan uppnå besparingseffekter även i de större distrikten. Några av de andra talarna har också berört detta. Det kan finnas pengar att hämta t.o.m. i Stockholmsdistriktet. Jag är inte alls fftämmande för den tanken. Jag vill också säga om mitt eget hemlän, att vi uppfattar att utredningsförslaget är förödande. Det kommer att innebära att distriktskontoret i Göteborg skall bevaka Värmland genom att öka sin produktion med 1,2 timmar per vecka. Av Karlstadskontorets produktion på 6,8 timmar per vecka skall alltså, enligt utredningens förslag, Göteborgskontoret överta 1,2 timmar medan övriga 5,6 timmar radio från Värmland bara försvinner. De bara försvinner! é Så blir effekterna förmodligen i län efter län som kommer att beröras av indragningarna. Även om riksradioledningen själv anser att det gjorts en utmärkt utredning, som ledningen till fullo ställer sig bakom, är det, precis som John Andersson har sagt, fråga om en hastigt tillyxad utredning, som genomförts på ett par veckor. Den får absolut inte ligga till grund för några förändringar. Jag hoppas i stället att vi, i och med Rune Gustavssons inhopp i debatten, har fått en försäkran om att styrelsen den 3 april över huvud taget inte kommer att fatta beslut om några åtgärder innan den parlamentariska utredningen har fullgjort sitt uppdrag.

Fru talman! Med anledning av kulturministerns tal om programmens kvalitet känns det angeläget för mig att betona att jag inte — och kanske inte heller någon annan — menar att det skulle produceras sämre program på Lokalradion. Men jag sade redan i mitt första inlägg att det är skillnad mellan att göra program på lokalradionivå — med den publik och med de arbetsmetoder man har på den nivån — och på riksradionivå. Liksom John Andersson menar jag att det var riksdagens avsikt att just Riksradion ute i distrikten skulle producera de nu diskuterade 40 procenten. När det gäller besparingar säger kulturministern att de kan träffa alla områden. Ja, det är sant. Men jag tror att det är god ekonomi att flytta produktion till distrikten. De kan göra besparingar och kan i många fall producera billigare program än de som görs centralt. Sedan måste jag med anledning av en passus i svaret få ställa en fråga. Det står i svaret att det i första hand är en uppgift för radionämnden att pröva huruvida Riksradion följt de regler och riktlinjer som gäller för verksamheten. Jag har här avtalet och radiolagen. I lagen står i 7 §: ”För granskning av radioprogram som förekommit i rundradiosändning finnes radionämnden.” Av detta framgår väl inte klart att den skall granska också andelen sändningar från olika distrikt. Det finns visserligen en rad till: ”Regeringen meddelar närmare bestämmelser om nämndens verksamhet.” Jag känner inte till de bestämmelserna, men är det alldeles säkert att radionämnden kan gå in och fråga varför det sänds bara 30 96, då det skall sändas 40 90? Jag är inte riktigt säker på att jag har förstått det här rätt. Jag vill gärna ha ett förtydligande på denna punkt. När det så gäller distrikten skrev reportern vid Svenska Dagbladet Urban Andersson den 17 februari att de intressantaste distrikten drabbas. Ja, det kan ju vara hans bedömning, men jag tror att det ligger mycket i det han säger. När det gäller mitt eget distrikt, Umeådistriktet, den särpräglade region som jag kommer ifrån — de väldiga avståndens land — och allt som trots allt numera finns där uppe genom lyckliga satsningar på kultur, universitet osv., så är jag alldeles säker på att det som man nu föreslår är mycket negativt. Rektorn för Umeå universitet, Lars Beckman, säger: Vi vill ha kvar Riksradion. En rad andra personer som arbetar där med kultur och utbildning säger detsamma. Därför menar jag att den beredning som man nu talar om verkligen på allvar måste fråga sig om man kan gå den föreslagna vägen. Jag är mycket förvånad över vad jag läst i tidningarna om att Sveriges Radios koncernstyrelse uttalat sig den 16 februari. Enligt pressen sade man: Vi visste ingenting. Man visste att det pågick en utredning, men att den skulle komma med dessa oerhört starka krav kände man alltså inte till. Det finns i Umeådistriktet — och det gäller säkert runt om i landet — en stark opinion mot förslaget. Det är inte rätta sättet att göra besparingar. Det är inte heller säkert att det blir några besparingar, och förslaget går emot hela den uppläggning av politiken som vi har haft. Vi har tänkt på att sprida produktion och verksamhet och sett till att hela landet speglas på ett bättre sätt. Jag vill här säga några ord om det som står i utredningen. Man tycker inte att det är så noga i vilket hus programmen görs. På s. 2 i utredningen står bl.a. följande: ”Vi tycker inte att antalet produktionsorter har avgörande betydelse för programkvaliteten.” Det har däremot riksdagen tyckt. Jag är övertygad om att Riksradion skulle kunna bli ännu bättre med en koncentration till få men starka produktionscentra i landet. Utredningsförslaget är helt i strid med de tankar man nu haft i många år på de flesta håll då det gäller kultur, massmedia osv. Jag vill mycket skarpt protestera mot att man kan framföra sådana tankar som man gett uttryck för i den här utredningen.
Fru talman! Kulturministern säger att man kan dela upp det här komplexet i tre olika företeelser: programproduktionen, distriktsorganisationen och innehållet. Jag är helt ense med honom om det. Det är bl.a. just på grund av att det gäller tre olika delar som jag ser det som mycket allvarligt att man ämnar rycka i en av dessa delar, nämligen distriktsorganisationen. Jag har mycket svårt att förstå det argument som kulturministern använde, att riksdagen egentligen beslutat att det skall finnas ett kontor i Göteborg, ett i Malmö och minst ett i Norrland. Jag tycker inte att det argumentet hör hemma i dagens debatt. Det finns ju nu tio kontor utbyggda, och frågan är vad som händer när man tar bort fem av dessa. Det är ju det som är det intressanta. Eftersom det är besparingssträvanden som har föranlett den här utredningen, måste man ställa sig frågan: Kan man spara pengar på något annat sätt? Enligt min mening kan man göra det. Jag skall inte använda alltför mycket siffror, men jag har uppgift på att det vid Riksradions distrikt i dag finns 264 anställda. Det är 19 90 av företagets totala personal. Vi kan lämna den diskussionen om distrikten svarar för 32 eller 40 96 därhän, eftersom denna procentsiffra tydligen är mycket osäker. Distrikten har 1996 av företagets totala personal, men de medel som distriktskontoren disponerar under budgetåret 1983/84 uppgår till totalt 79 milj.kr. Det motsvarar 21 96 av den totala budgeten. Om man försöker göra besparingar genom att lägga ned fem distriktskontor, måste det bli fråga om mycket små effekter. Om man dessutom skall försöka behålla bevakningen på dagens nivå — dvs. det skall vara möjligt att geografiskt täcka in hela området — måste det innebära enorma merkostnader. Jag ifrågasätter om det över huvud taget är möjligt att fortsätta den verksamhet man har, t.ex. om Västerbotten skall täckas in endera från Luleå eller från Sundsvall. Jag vill anföra några exempel. Sträckan mellan Umeå och Tärna Hemavanområdet — ett avstånd på 35 mil — motsvarar i det närmaste sträckan Stockholm-Karlstad. Det måste vara svårt att sköta bevakningen av ett så omfattande område från Luleå och Sundsvall. Och inte blir det bättre om man sköter bevakningen från Umeå. Både sträckan Umeå-Luleå och sträckan Umeå-Sundsvall är 28 mil. Lika orimligt skulle det vara att lägga ned distriktskontoren i Luleå eller Sundsvall och ha bevakningen i Umeå. En förändring skulle medföra reseoch traktamentskostnader. De anställda skulle tvingas tillbringa många timmar på resande fot för att hinna bevaka en så stor region. Den 8 mars deltog jag i en liknande debatt. Jag sade då att det var önskvärt med rådrum. Jag hoppas verkligen att riksradioledningen den 3 april inte fattar ett beslut som går i samma riktning som utredningens förslag. Det måste vara möjligt att ta fram ett bättre beslutsunderlag än utredningens. Även i detta avseende håller jag med Tore Nilsson. Vidare har utredningen av de anställda på distriktskontoren upplevts som en blixt från klar himmel. Nog är det märkligt att en så viktig fråga utreds utan att de som berörs fått någon som helst kännedom om vad som försiggått. Det är högst anmärkningsvärt.

Fru talman! Jag tror att statsrådet Bengt Göransson och jag i grunden inte är särskilt oense. Jag kan utan vidare påstå olika saker, men det kan inte statsrådet på grund av sin ställning. Regeringen får ju inte blanda sig i Sveriges Radio, som är ett fristående företag. Det blir således en skillnad i framtoningen. Jag har tidigare i debatten strävat efter att hålla mig till sådant som övriga talare inte närmare berört därför att jag vill undvika upprepningar. Även i detta anförande skall jag försöka undvika sådana. Först vill jag säga något om den demografiska medelpunkten i Sverige, dvs. Örebro. Därmed inte sagt att jag är emot att Tore Nilssons län har ett eget distrikt. Ett av skälen till att det mellansvenska distriktet skall bevaras är just läget. Därför finns det också ett centrum i Stockholm, ett i Göteborg och ett i Malmö — det är tunga demografiska centra i Sverige. Detta var anledningen till att jag förde fram det här argumentet. Det är bl.a. på grund av Örebro läns demografiska läge som Bengt Göranssons parti försöker lansera länet som ett transportcentrum. Till saken: Först och främst är det glädjande att konstatera att det tydligen inte kommer att hända någonting i april — att distrikten inte kommer att läggas ned omedelbart — utan att man kommer att överväga denna fråga ytterligare, som bl.a. Rune Gustavsson sade. Det kan vi vara glada åt. Det som kulturministern sade om den allmänna policy som jag efterlyste tycker jag också är bra. Han hävdade att vi behöver en nationell radiooch TV-produktion, att detta är oerhört viktigt, som han uttryckte sig, och att vi vill värna om ett självständigt radioföretag också i framtiden. Det sade han som något av ett svar på vad jag efterlyste beträffande den framtida policyn när avtalet med staten så småningom går ut. I ett läge då vi på olika sätt kommer att sköljas över av kommersialism utifrån tror jag det är viktigt att behålla en nationell prägel på vår radiooch TV-verksamhet så långt det går. Jag vill återigen upprepa att det är viktigt att riksradiodistrikten blir kvar och att även det mellansvenska distriktet får spela en roll i detta sammanhang också i fortsättningen.

Fru talman! Jag vill bara kort erinra om att det faktiskt är riksdagen som har ålagt radiooch TV-bolagen mycket hårda besparingskrav. Vi har därför ett ansvar också inför det svåra omstruktureringsarbete som måste ske. Samtidigt är radiooch TV-bolagen, som kulturministern påpekade, självständiga. Men jag tycker inte att det är bara kulturministern som skall känna ansvar för att inte gå in i radiooch TV-bolagens interna utredningsarbete. Det är nog viktigt att vi som riksdagsledamöter också respekterar den självständigheten. I kulturutskottet har vi diskuterat motioner med anledning av dessa organisationsförslag, som har väckt stor oro ute i distrikten. Betänkandet är inte justerat, och praxis är att man diskuterar ett förslag först när det är färdigbehandlat i utskottet. Men jag anser ändå att jag kan säga att det inte finns någon anledning att tro att kulturutskottet och riksdagen kommer att ändra mening när det gäller betoningen av andelen producerade program ute i distrikten. Personligen tror jag att kulturutskottet närmast kommer att betona att målet på 40 26 kommer att stå fast. Det är viktigt att vi uttrycker — och det har vi gjort i riksdagsdebatter i den här frågan tidigare — ett positivt intresse för ett ökat samarbete mellan Riksradion och Lokalradion, naturligtvis med beaktande av företagens olika roller. Den förändring av administration och organisation som nu diskuteras inom Riksradion och övriga radiooch TV-bolag måste man ges tid för att förutsättningslöst kunna diskutera fram. Jag tycker att det var positivt att Rune Gustavsson, som Riksradions styrelseordförande, uttalade att man nu ingående kommer att se över remissbehandlingen och naturligtvis därefter i styrelsen ta ställning till hur man vill gå vidare. Med anledning av diskussionen om behovet av regionalt producerade program är det väl kanske också riktigt att säga att det naturligtvis är mycket viktigt att redaktionerna är lokalt förankrade och att man inte urholkar närheten då det gäller redaktionernas placering. Den parlamentariska beredning som kulturministern har aviserat kommer att tillsättas efter det att massmediekommittén slutfört sitt uppdrag. Vi har i kulturutskottet diskuterat denna beredning, och vi ställer oss mycket positiva till det förslaget. Jag vill också själv säga att jag i det sammanhanget tror att det är viktigt att man ingående prövar indelningen i flera fristående bolag, som just nu finns inom radiokoncernen. Det finns kanske anledning att ompröva nuvarande modell.

Herr talman! Jag har några ytterligare kommentarer och några svar på frågor i denna ganska långa interpellationsdebatt. Tore Nilsson ställde frågan om radionämnden också kan ha till uppgift att tolka procentsatser. Ja, det är klart att om någon vill hävda att Riksradion inte har uppfyllt sin del av avtalet med staten, så finns det möjlighet för radionämnden att göra också den bedömningen. Det är alltså en instans som har till uppgift inte bara att bedöma om ett eller annat program är stötande, utan primärt är dess uppgift att bedöma hur avtalsuppfyllandet sker. Vad har riksdagen sagt och vad har riksdagen inte sagt? John Andersson säger att vad riksdagen sade 1978 inte hör hemma i dagens debatt, eftersom vi nu har tio distrikt. Det låter sig sägas, men i mycket hög grad utgår denna debatt faktiskt från vad riksdagen sade 1978, och vi har förutsatt att det har en avgörande betydelse. Då tycker jag att det inte är alltför impertinent att ställa frågan: Riksdagen har väl ändå inte sagt att det på vissa orter i landet skall finnas dubbla radiohus eller att det skall finnas dubbel teknik? Jag har inte kunnat hitta något uttalande av den innebörden. Men som en följd av den bolagsorganisation vi har fått har man faktiskt på många håll dubblerat produktionsapparaten utan att för den skull öka sändningsinnehållet. Den parlamentariska beredning jag har talat om — inte utredning utan beredning — har till uppgift att fatta beslut på grundval av det material som ställs till dess förfogande. En utredning som den vi nu har talat om kan naturligtvis i ett stycke vara ett sådant underlag. Där får emellertid Riksradions styrelse den 3 april bedöma hur man vill behandla det material som lämnas av distriktsutredningen. Jag tycker att Tore Nilsson fortfarande är litet nedlåtande mot Lokalradion. Jag noterar att han säger att det är skillnad på att göra riksradio i ett distrikt och att göra lokalradio på samma ort i det aktuella distriktet — att göra lokalradio, säger han, på den nivån, för den publiken! Om det hade varit en genuin stockholmare som trodde att hela livet bara centrerade sig kring Sergels torg och centrala staden hade jag förstått det yttrandet. Men jag tycker att det är litet nedlåtande. Jag möter ofta den inställningen i fråga om tidningar, att man alltid utgår ifrån att Stockholmstidningarna är de som innehåller det som generellt sett är mer värdefullt. Vissa saker av det som sänds i Lokalradion har ett begränsat intresse utanför lokalradioområdet. Men det kan naturligtvis ha samma höga kvalitet som riksradiosändningar. Jag tror att vi genom nivåtänkandet, när vi talar om regionala nivåer och lokala nivåer, nästan aningslöst låter den organisatoriskt lägre nivån definieras som något slags sämre nivå. Jag är helt övertygad om att vi ute på våra lokalradiostationer har reportrar som mycket väl förmår att göra program som har ett intresse för en rikspublik. Vidare är jag övertygad om att de en och annan gång behöver ha ett påpekande om att de faktiskt är kompetenta att göra dessa program. Om vi nästan definitionsmässigt utgår från att de skall sitta i ett hus för sig själva, någonstans på den ort där de råkar bo, för att kunna göra de program som skall intressera även dem som bor i t.ex. Stockholm eller Värnamo — om man nu råkar vara producent i Umeå — tycker jag att det är synd. Det som är viktigt för oss i dag är faktiskt att fundera över hur vi skall kunna säkerställa ett programinnehåll även i framtiden som täcker hela landet. Det är den mest centrala frågan, och den är det angeläget att beakta. Jag talar om värdet av radion i framtiden, och vi är naturligtvis överens om det värdet, Per Israelsson. Jag vill ytterligare tillfoga att vi inte bara möts av ett kommersiellt hot. I ett samhälle som präglas av så många impulser utifrån som vårt — och Sverige är ett litet land och representerar ett litet språkområde — måste vi ta vara på vår nationella särart. Både om de impulser som kommer utifrån är kommersiella och om de är icke-kommersiella kan de hota den språkliga och nationella särarten. Detta gör det naturligtvis inte mindre viktigt att mycket starkt slå vakt om förekomsten av ett nationellt radiooch TV-företag.

Herr talman! Det har, precis som statsrådet sagt, varit en lång interpellationsdebatt. Jag skall inte förlänga den mer än att jag vill konstatera att det är riktigt som kulturministern sagt, att beslutet 1978 — som i och för sig var olyckligt, med den uppdelning i olika bolag som jag nämnde — ändå förutsatte ett samarbete mellan bolagen. På många håll har vi fina exempel på just ett sådant samarbete. Vi har bl.a. från vårt län pekat på möjligheten till ytterligare sådant samarbete. Men det finns också exempel på att det är vattentäta skott mellan de två bolagen. Vi tycker att man många gånger borde ha kunnat spara pengar genom att exempelvis samordna teknik, administration m.m. En bra väg att spara pengar är att Lokalradion och Riksradion jobbar under samma tak, i samma lokaler, samsas om teknik och administration. Vi har fina exempel i landet på att distriktschefer deltar aktivt i programverksamheten. Det finns exempel på att det.o.m. deltar i jourtjänsten. Det är ett sätt att spara pengar. 1978 framhölls behovet av samordning. Jag tycker att vi skall jobba för en sådan samordning, som på sikt skall kunna leda till besparingar. Men i väntan på det skall vi över huvud taget inte företa oss någonting när det gäller distriktens organisation.

Herr talman! Jag tror inte att Bengt Göransson avsiktligt försöker lägga någonting i min mun som jag inte sagt eller tänkt, men det lät nästan som om kulturministern trodde att jag ansåg att programmen är sämre på en lägre nivå inom radioverksamheten. Vi har nu i själva verket två olika bolag som arbetar. Riksradion har fått i uppgift att göra program av en viss sort, och det är inte självklart att Lokalradion utan vidare kan gå in och göra program av den arten. För det första har inte Lokalradion resurser, eftersom den i regel har mindre folk. För det andra har de specialiserat sig på vissa typer av program. De kan givetvis gå över till annan verksamhet, men då blir det fråga om något helt annat än det vi nu talar om. Det går inte utan vidare att lyfta över Lokalradions program till riksprogram. Det kanske går att omarbeta dem, så att de kan användas på det sättet och så att man kan ta bort den ena delen. Men jag har inte sagt något nedlåtande om Lokalradions arbete. Långt därifrån! Det viktiga är inte om det heter riksradio eller lokalradio eller något annat, utan det viktiga är att de lokala programmen får produceras av medarbetare som kan koncentrera sig på det och utveckla den programformen, medan riksradioprogrammen produceras av andra producenter. — Detta har en medarbetare som jobbat på båda fronterna sagt till mig, och jag tror att det är riktigt.

Herr talman! Det är nog inte så att jag nonchalerar vad riksdagen har sagt om distriktskontoren. Men det måste väl ändå ha funnits någon tidigare planering, som visar ett behov av de här tio kontoren, eftersom de har byggts ut. Vad jag då menade var att det väl ändå måste vara utifrån detta faktum som vi i dag diskuterar vilka följder det kommer att få om utredningens planer blir verklighet. Det är också därför jag reagerat mot att den utredning som har presenterats är så ytlig och även mot sättet man har gjort det på. Det måste mycket bättre undersökas var man kan spara pengar. Nu säger kulturministern att det väl inte kan vara meningen att man skall ha dubbel uppsättning av teknisk utrustning eller lokaler. Det menar inte jag heller.

Det kan ju finnas möjlighet att samsas om exempelvis samma växel — det sparar man också in några tiotal tusen kronor på. I övrigt vill jag bara säga att det här får bli mitt sista inlägg i den här debatten.

Herr talman! Rune Gustavsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en förändring av lönereglerna så att lärarverksamhet utomlands uppmuntras i stället för att motverkas. Låt mig först säga att frågan om tillgodoräknande av anställning för placering i tjänstetidsklass/ålderstilläggsklass är reglerad i kollektivavtal och att eventuella avtalsförändringar i första hand är en fråga för de avtalsslutande parterna. Jag vill därför översiktligt redovisa de avtalsbestämmelser som är av intresse för att bedöma Rune Gustavssons fråga. Förmåner för statliga tjänstemän och vissa icke-statliga tjänstemän — däribland lärare — regleras i bl.a. det allmänna avlöningsavtalet, AST. Av AST följer att en lärare placeras i tjänstetidsklass/ålderstilläggsklass med hänsynstagande till tidigare innehav av i huvudsak statligt reglerad ordinarie, extra ordinarie eller extra tjänst. Den av parterna accepterade huvudprincipen är alltså att det är anställning i statligt reglerad tjänst som skall ligga till grund för placeringen i tjänstetidsklass/ålderstilläggsklass. Någon allmän avtalsregel om tillgodoräknande av anställning utomlands finns inte. De avtalsslutande parterna har dock genom särskilda avtal kommit överens om att bl.a. finska folkskollärare/klasslärare som tillträder tjänst i Sverige får tillgodoräkna anställning i Finland. Förhandlingar pågår att utvidga denna möjlighet att tillgodoräkna anställning till att gälla även klasslärare från övriga delar av Norden. Det finns också ett visst utrymme i AST att ta hänsyn till annan anställning. Om särskilda skäl föreligger har nämligen arbetsgivaren möjlighet att —- med utgångspunkt från annat än statligt reglerad anställning — besluta om förmånligare inplacering inom lönegraden än vad som följer av avtalet. Arbetsgivarens befogenhet utövas i detta fall av statens arbetsgivarverk, SAV, som prövar varje enskilt fall för sig. Enligt vad jag erfarit intar SAV — med hänsyn till den avtalsreglering som finns — i sin skälighetsbedömning en restriktiv hållning när det gäller tillgodoräknande av bl.a. anställning utomlands. SAV brukar dock medge att en lärare/forskare inom det svenska högskoleområdet får tillgodoräkna sig utlandsanställning när han har haft motsvarande tjänst i annat land. Sådan tjänstgöring utomlands bedöms alltså som om tjänsten har utövats under motsvarande tid här i landet. Ett annat fall då anställning utomlands kan få tillgodoräknas gäller tjänstgöring vid svensk skola utomlands och där statsbidrag utgår till tjänsten i fråga. Det är inte min sak att gå in på hur SAV tillämpar de avtal som verket träffat. Det ankommer alltså på SAV att bedöma om en uppmjukning av hittillsvarande praxis är lämplig eller möjlig med hänsyn till de kollektivavtal som gäller. Självfallet står det också parterna fritt att i särskild ordning — liknande den som gäller för de finska lärarna — medge att anställning även vid exempelvis missionsskolor tillgodoräknas. Ett sådant initiativ bör emellertid tas av parterna själva.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret. När jag först tog del av det undrade jag: Varför är civilministern så blygsam att han säger att han inte har några större möjligheter? Men vid närmare eftertanke finner jag att vi nog har missförstått varandra litet grand. Civilministern svarar mer på frågan om tillämpningen, medan min avsikt med interpellationen var att fråga om civilministern ville medverka till förändringar av det nuvarande systemet, så att lärarverksamhet utomlands uppmuntras i stället för att motverkas, något som de nuvarande bestämmelserna faktiskt leder till. Anledningen till att jag ställt den här interpellationen var att en lärare tog kontakt med mig. Han hade varit i tjänst i 17 år, varav 9 år som lärare och projektledare utomlands. När han sedan kom tillbaka till Sverige och fick en fast tjänst, fick han inte tillgodoräkna sig något av de tidigare tjänstgöringsåren — varken i Sverige eller utomlands. Under ca fyra år av u-landstjänsten var han anställd av Dövas Afrika Mission i Etiopien som projektledare för en skolverksamhet. Det var ett projekt som SIDA stödde genom att ge medel för att bygga en ny internatskola för döva. Det har ofta framhållits i debatter — det gjorde utrikesministern här i kammaren före jul — att ett ökat bistånd via missionen kan leda till att SIDA:s pengar utnyttjas effektivare. Jag delar uppfattningen att det finns all anledning att stödja den verksamhet som bedrivs av dessa organisationer. Den här läraren har gått hela vägen upp till högsta instans — det är statens arbetsgivarverk — och även till sin fackliga organisation. Tillåt mig, herr talman, att citera några rader ur ett brev som han fick från sin egen fackliga organisation, Sveriges lärarförbund. Det gäller den sexårsregel som nu finns. I brevet sägs: ”Eftersom det räcker med att tjänstgöra på en statligt reglerad tjänst en enda dag under en sexårsperiod för att behålla sin ålderstilläggsklassplacering kan man fråga sig vad regeln har för syfte. Vad är anledningen till att man skall behöva tjänstgöra en enda dag för att få behålla sin ålderstilläggsklassplacering. Regeln känns på något sätt meningslös. Från Sveriges Lärarförbunds sida har vi därför i 1984 års förhandlingar genom TCO-S yrkat att sexårsregeln skall slopas. Även Statstjänstemannaförbundet anser att sexårsregeln borde slopas.” Detta innebär såvitt jag kan förstå att bollen nu ligger hos statens arbetsgivarverk när det gäller om vi skall ha en sådan regel kvar. Jag kan inte förstå att det värde som på angivet sätt tillmäts en lärare som varit utomlands under sex år och kommer hem en dag och tjänstgör har något reellt innehåll. Denna tjänstgöringsdag medför att han får behålla sin lönegradsplacering med ålderstillägg. Det är det som frågan gällde, och jag beklagar om jag inte har uttryckt mig riktigt klart i min frågeställning. Jag vill fråga civilministern om civilministern vill medverka till att vi får bort den här regeln. Jag tror att vi är överens om att det är enkelt att ta bort denna regel. Det är en liten del av våra gemensamma strävanden att avbyråkratisera Sverige.
Herr talman! När jag gick igenom interpellationen var min bedömning att den gällde möjligheterna att tillgodoräkna sig anställningstid utomlands. Det som Rune Gustavsson nu tar upp handlar om den s.k. sexårsklausulen, och vi har berett svaret med utgångspunkt i vad som gäller om allmän meritering. Det är riktigt, som Rune Gustavsson framhåller, att det i gällande avtal finns en klausul innebärande att en regel träder i funktion om man är i tjänst en enda dag. Det är också riktigt som Rune Gustavsson säger att det är en avtalsfråga. Som Rune Gustavsson förstår kan jag inte avtalsförhandla i denna sal, utan jag får konstatera att det är en fråga som kan tas upp mellan arbetsgivarverket och parterna i samband med löneförhandlingar eller på annat sätt. Då får man se om det föreligger ett gemensamt intresse mellan parterna att luckra upp den här bestämmelsen. Men som sagt, vi hade berett frågan med utgångspunkt i spörsmålet om meritering, och jag beklagar om vi har läst på dåligt på den punkten.
Herr talman! Vi är överens om att det råder oklarheter, och det har vi klarat av. Men vi kan väl ta nya tag, civilministern. Nu säger civilministern att han inte kan avtalsförhandla. Det förstår jag. Men även statsministern går ju ini avtalsförhandlingar, som vi vet. Eftersom organisationerna nu har begärt att den här regeln skall bort, ligger bollen hos statens arbetsgivarverk. Eftersom civilministern har litet grand att göra med detta menar jag att civilministern med god vilja har möjlighet att påverka frågan på ett sådant sätt att den här regeln tas bort i kommande förhandlingar.

Fru talman! Jag har tidigare meddelat att interpellation 110 av Per Stenmarck om Öresundsförbindelserna skulle besvaras av mig i dag. Interpellanten har meddelat förhinder att närvara denna dag på grund av sjukdom. Efter överenskommelse med interpellanten kommer interpellationen i stället att besvaras den 21 maj 1984.

Fru talman! Jag vill meddela att jag inte inom den föreskrivna tiden kommer att besvara interpellationerna 1983/84:130 och 131 av Karin Israelsson resp. Ulla Tillander om samhällsskyddet mot våld. Jag har kommit överens med interpellanterna om att interpellationerna skall besvaras fredagen den 13 april 1984. Anledningen till dröjsmålet är att jag i början av april kommer att vara utomlands och att det inte varit möjligt att finna en dag dessförinnan då såväl interpellanterna som jag kan närvara i kammaren.

Fru talman! Alf Wennerfors har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att pass skall utfärdas mera rationellt och med minskade kostnader. I samband med att passlagen trädde i kraft år 1980 genomfördes en betydande rationalisering av passärendena. Uppgiften att utfärda pass flyttades från länsstyrelserna till polismyndigheterna. På så vis kunde man sluta att sända handlingarna fram och tillbaka mellan dessa myndigheter. Den nya regleringen har också medfört att kontrollen av eventuella passhinder kan göras maskinellt. Under arbetet på den nya lagen undersöktes noga om man också skulle kunna gå över till att framställa själva passet maskinellt. En sådan ordning visade sig emellertid bli dyrare. Den skulle inte heller kunna garantera samma service gentemot allmänheten. Vissa moment av manuell handläggning kommer man dessutom inte ifrån av säkerhetsskäl. T.ex. måste passökanden inställa sig personligen, och hans underskrift kontrolleras. Det system som nu tillämpas har så långt jag känner till visat sig fungera rationellt. Självfallet måste man emellertid bevaka möjligheterna till ytterligare rationalisering. Jag kan nämna att rikspolisstyrelsen fortlöpande undersöker dessa frågor dels inom ramen för en särskild projektgrupp för passärenden, dels i samband med generella överväganden om ADB-stöd i polisverksamheten.

Fru talman! Jag skall först be att få tacka för svaret. Jag är medveten om att en hel del rationaliseringar har gjorts på detta område. Det var tidigare mycket byråkratiskt. Men vi som skall få eller förnya våra pass upplever att det fortfarande är omständligt. Jag förstår att vissa moment av den manuella handläggningen är nödvändiga av säkerhetsskäl — det är ju bl.a. detta som justitieministern hänvisar till. Andra moment skulle väl dock kunna göras mycket effektivare. Justitieministern ser positivt på frågan, och det uppskattar jag. Ytterligare möjligheter till rationalisering måste tas till vara. Jag hoppas att rikspolisstyrelsens projektgrupp för passärenden skall få framgång i sitt arbete. För dagen är jag nöjd med detta svar, men jag följer frågan. Varje möjlighet att göra rationaliseringsvinster inom den offentliga sektorn måste prövas.

Fru talman! Med hänvisning till att trafikbolag kräver att trafikanterna skall skriva personnummer på månadskorten för att inte riskera en s.k. tilläggsavgift har Gunnar Hökmark frågat civilministern om han avser att vidta någon åtgärd i syfte att värna den enskildes rätt att själv bestämma om han eller hon skall skriva personnummer på månadskort och liknande handlingar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan.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

Fru talman! Först och främst ber jag att få tacka justitieministern för hans svar. Det är glädjande att regeringen tar diskussionen om personnummer på allvar och ser att det faktiskt kan finnas problem med ett alltför utbrett användande av personnummer. När jag hörde justitieministerns svar uppfattade jag emellertid den där utredningen som ett försök att sopa under mattan en besvärlig fråga. Behovet av att kartlägga i vilken omfattning personnummer används torde vara relativt litet. Det är ju så att vi i det svenska samhället använder personnummer i nästa alla sammanhang. Behovet av att utreda alla typer av användande av personnummer är inte heller lika stort. Det finns register och andra sammanhang där det är befogat att använda personnummer. Det finns sammanhang där det kan diskuteras om man skall använda personnummer. Det gäller t.ex. kundregister, där en enskild inte vet om han eller hon finns registrerad. Man skulle kunna diskutera åtminstone om det inte skulle vara frivilligt att stå i sådana register, om det nu inte skall vara förbud för denna personnummeranvändning. Det finns emellertid också en lång rad områden där personnummer används i vad som närmast kan betecknas som rent okynne. Mitt exempel med månadskort på trafikbolag är ett sådant exempel. När det gäller den här typen av användning av personnummer borde regeringen agera direkt, för här behöver man ingen utredning. Jag skulle därför vilja fråga justitieministern, om den ifrågavarande utredningen utesluter att regeringen vidtar någon typ av åtgärd för att begränsa användningen av personnummer före valet 1985. Det finns en lång rad områden där man skulle kunna agera och vidta åtgärder. Det är faktiskt inte så att människor bara upplever att det här är en risk. Vi kan de facto se många risker i ett alltför utbrett personnummeranvändande. Jag skulle därför också vilja fråga om inte regeringen själv ser någon risk i den allför stora användningen av personnummer och om inte detta är ett skäl till att man väljer att enbart utreda i stället för att agera.
Fru talman! År 1978 utredde datalagstiftningskommittén frågan om användningen av personnummer. Man var i kommittén ense om att inte föreslå några åtgärder för en begränsning av användningen. Den dåvarande folkpartiregeringen lade till riksdagen fram en proposition med det innehållet. Riksdagen godtog propositionen. Jag blev därför tämligen förvånad när det för en tid sedan från partiledare och andra kom ganska tvärsäkra uttalanden om att personnumren nu skulle kunna avskaffas. Regeringen har noterat den oro som enskilda människor känner över den ökande användningen av personnummer, och vi tar den oron på allvar. Men regeringen vill inte rusa i väg och vidta åtgärder i blindo, utan vill ha fakta på bordet. Det är bakgrunden till att en utredning tillsätts. Jag ser för dagen, innan vi har fått ett objektivt underlag i form av ett utredningsresultat, inget utrymme för några förhastade åtgärder. Vad som skall utredas är bl.a. vari oron egentligen består. Regeringen vill också skaffa sig en ordentlig uppfattning om i vilken utsträckning personnummer verkligen används. Utredningen skall även studera vilka ekonomiska konsekvenser det blir om man fortsätter att använda personnummer resp. om man inte använder dem. Jag läste i en tidning i morse en notis av vilken det framgick att det inom moderata samlingspartiet f. n. pågår en debatt om användningen av personnummer i partiets medlemsregister. Gunnar Hökmark har möjlighet att agera i personnummerfrågan just inom sitt parti, genom att ställa sig på den sida som anser att personnumren där skall avskaffas.
Fru talman! Det har från moderat håll inte sagts att personnumren skall avskaffas. Däremot har det sagts att man skall vidta åtgärder för att begränsa användningen av dem. Det är just användandets vidd — att personnumren utnyttjas i nästan vartenda sammanhang — som innebär att den enskilde medborgaren lämnar ut sig och sitt privatliv, med risk att bli föremål för samkörning i olika dataregister och en kontroll som han eller hon varken har tänkt sig eller vill bli utsatt för. Anledningen till att vi i det svenska samhället använder personnummer i så stor utsträckning är att mycket av vårt sätt att fungera har byggts upp på att det behövs personnummer. Ett exempel är statens postoch adressregister. För de föreningar och ideella organisationer som vill ha ett medlemsregister som de kan uppdatera — inte samköra utan enbart uppdatera — har det blivit näst intill en tvingande nödvändighet att använda personnummer. Det är mot denna bakgrund som vi inom vår organisation använder personnummer. Det är också därför som vi önskar att regeringen skall lägga fram ett förslag om att SPAR - statens postoch adressregister — skall införa andra söksystem som tillåter en annan typ av registrering. Det är sådana åtgärder som vi efterlyser — och som jag menar inte behöver utredas. Eftersom jag anar en debattvändning i justitieministerns replik, vill jag framhålla att det är en väsentlig skillnad mellan det sätt som socialdemokratin och vi moderater registrerar medlemmar på. Hos er kollektivansluts man och får både namn och personnummer antecknade. Hos oss är både anslutningen och användningen av personnummer frivillig.
Fru talman! Hugo Bergdahl har frågat socialministern vilka erfarenheter man har av tillämpningen av lagen om anordnande av visst automatspel. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1982. Med den avsåg man att motverka att olämpliga ungdomsmiljöer uppstår, där s.k. flipperspel och liknande automatspel anordnas. Enligt lagen krävs tillstånd för att i förvärvssyfte få ordna spel på sådana spelautomater. Ansökningar om tillstånd prövas av socialnämnden. Tillstånd kan förenas med föreskrifter, t.ex. om ålder eller om tider för spelet. Lagen har ännu inte varit i kraft i två år. Bl. a. på grund av övergångsbe stämmelserna har den inte omedelbart kunnat tillämpas fullt ut. Erfarenheterna är därför begränsade. Klart är att socialnämnden har lagt ned en hel del arbete på att utforma lokala riktlinjer. Vidare har rätt många beslut att vägra tillstånd överklagats. Inte heller det är ägnat att förvåna. Det kan förhoppningsvis bidra till en mer enhetlig praxis inom den ganska vida ram som lagen lägger fast. Vad lagen har inneburit för att motverka uppkomsten av olämpliga ungdomsmiljöer är det svårt att generellt uttala sig om redan nu. Jag kan dock nämna att ett par kommuner i skrivelser till justitiedepartementet har begärt att tillämpningsområdet skall utvidgas. Sedan lagen har tillämpats ytterligare någon tid kan det finnas skäl att göra en allmän utvärdering av den.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Som justitieministern nämnde trädde lagen om anordnande av automatspel, bl.a. flipperspel, i kraft den 1 juli 1982. Tillståndsmyndighet liksom tillsynsmyndighet skall enligt denna lag vara socialnämnden i en kommun. Att socialnämnden i en kommun bör vara tillståndsoch tillsynsmyndighet är utan tvivel den bästa och mest självklara lösningen. Socialnämnden i en kommun bör rimligen vara den som bäst känner till förhållandena inom sitt verksamhetsområde. Det är enligt min mening därför mycket olyckligt att det i alltför många fall blivit länsstyrelsen eller socialstyrelsen som slutgiltigt avgjort vilken plats och vilken lokal som kan komma i fråga för denna verksamhet i en kommun. Plötsligt har socialnämnden i kommunen fått sina bedömningar och beslut underkända. Länsstyrelsen och i många ärenden socialstyrelsen i Stockholm har ansett sig bättre lämpade att besluta om var i kommunen spelautomater bör placeras. Vad socialnämnden, skolstyrelsen, rektorerna eller Hem och skola-föreningen i kommunen ansett vara rätt och riktigt, inte minst för den unga generationens bästa, har i många fall underkänts av socialstyrelsen. Det måste enligt min mening vara något fel i ett system, där de lokalt förankrade besluten i socialnämnden konsekvent upphävs av en central myndighet, i detta fall socialstyrelsen. Fru talman! En lag kan vara luddigt skriven, så oklar i sina formuleringar att den inte skapar den verklighet man är ute efter. Mot denna bakgrund skulle jag vilja fråga justitieministern: Är justitieministern beredd att göra en översyn av lagen, så att de lokalt förankrade synpunkterna kan vinna respekt i större omfattning än vad som hittills varit fallet?
Fru talman! Jag vill inte påstå att denna lag är den bästa tänkbara lösningen på dessa problem. Lagen lades fram av den borgerliga regeringen strax före valet, och jag tycker att den skall få chansen att bli prövad ytterligare någon tid. Jag är alltså inte beredd att i dag rusa i väg och vidta några nya lagstiftningsåtgärder. Svenska kommunförbundet intar samma ståndpunkt. Man har sålunda i en skrivelse till regeringen från en kommun sagt att det är för tidigt att utvärdera lagen. Vidare ligger det en motion i riksdagen med yrkande om att lagen skall upphävas, samtidigt som starka röster talar för att dess tillämpningsområde skall utvidgas. Jag vill avvakta riksdagsbehandlingen av motionen. Sedermera avser jag att vid lämpligt tillfälle ta upp ett samråd med Svenska kommunförbundet om och i så fall i vilka former tillämpningen av lagen skall utvärderas.

Fru talman! Enligt 4§ lagen om anordnande av visst automatspel skall socialnämnden bedöma om spelverksamheten kan antas förorsaka bristande ordning eller om den kommer att bedrivas i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom. Vid prövningen skall särskilt beaktas sökandens lämplighet, lokalens ändamålsenlighet samt lokalens belägenhet. Jag tycker att man mot den bakgrunden kan fråga sig: Vem är mer lämplig att bedöma om man tillgodoser i lagen fastställda krav på lämplig miljö, lämpliga lokaler m.m. än den lokala myndigheten, i det här fallet socialnämnden? Att det blivit så att länsstyrelsen och socialstyrelsen i alltför många fall har fastställt vad som är rätt och riktigt bevisar att det måste vara någonting i systemet som leder till att de lokala och de centrala myndigheterna har hamnat på kollisionskurs i fråga om lagen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag valde att ställa frågan till statsrådet här i kammaren i stället för att ringa till departementet delvis därför att frågan är av mycket stor vikt för många människor, inte minst de 88 000 som står i barnomsorgskön och som Sten Andersson då och då brukar åberopa. Att propositionen dröjt så här länge är positivt. Jag tror att detta är en indikation på att det har förts en diskussion inom regeringen, en diskussion som förhoppningsvis kommer att ge propositionen ett något annat innehåll än det som Sten Andersson förutskickade här i kammaren den 30 januari. Möjligen, fru talman, kan tekniken att under pågående debatt göra utfästelser om innehållet i kommande propositioner anses vara en aning märklig. Man får hoppas att utfästelserna i någon mån kommit på skam och att vi får en proposition som i allt väsentligt är mildare i tonen och som kan justeras efter valet 1985, så att den då kan ge utrymme för alternativ inom barnomsorgen.

Herr talman! Sten Svensson har frågat hur jag ser på den långsiktiga utvecklingen av garnisonen i Karlsborg och vilka åtgärder regeringen överväger beträffande Västgöta flygflottilj. I försvarsbeslutet bedömdes att förändringarna sammantaget innebär att försvarsverksamheten i Karlsborg kan hållas på en i stort sett oförändrad nivå. Jag gör själv samma bedömning. I den nyligen framlagda försvarspropositionen anförs bl.a. att behovet av förändringar i flygvapnets fredsorganisation är beroende av krigsorganisatio nens utveckling och kommer sålunda att prövas i den fortsatta planeringen. Jag kan därför inte nu uttala mig om när sådana förändringar kan komma att aktualiseras eller om vilka orter som kan komma att beröras.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Karlsborgs kommun står i ett unikt beroende av militära myndigheter och försvarsanknuten verksamhet. Av totala antalet sysselsättningstillfällen i kommunen utgörs drygt 60 26 av arbetstillfällen inom offentlig förvaltning och industriproduktion för försvarsändamål. Av dessa utgör militäroch försvarsanknuten företagsverksamhet nära 40 96. 1982 års försvarsbeslut innebär, som statsrådet Thunborg nyss påpekade, bl.a. att större delen av signalförbandet §2 indras fr.o.m. den 1 juli i år. Detta skall dock kompenseras av att K 3 flyttas från Skövde till Karlsborg vid samma tidpunkt. Karlsborgs kommun har emellertid i en egen undersökning konstaterat att 85 befattningshavare, på grund av det relativt korta avståndet mellan förbandsorterna, kommer att pendla under en förhållandevis lång övergångsperiod. Detta medför att Karlsborgs kommun under motsvarande tid får vidkännas ett mycket betydande skattebortfall. Skulle ytterligare ett stort förband dras in, blir den finansiella situationen närmast katastrofal. Man måste därför förstå att kommuninvånarna känt stor oro inför de uttalanden som föranledde min fråga. Sedan frågan ställdes har emellertid mycket positivt hänt. Vi har fått en försvarsuppgörelse, som innebär en väsentligt förbättrad ekonomisk situation för försvaret i förhållande till vad regeringen stod för vid den tidpunkt då frågan ställdes. Därmed bibehålls bl.a. handlingsfriheten att behålla tre Drakendivisioner. Försvarsministern har numera bättre förutsättningar för att låta behålla F 6 i Karlsborg intakt. I svaret säger försvarsministern dock att förändringarna sammantaget innebär att försvarsverksamheten i Karlsborg kan hållas på en i stort sett oförändrad nivå, dvs. han gör den bedömning som kom till uttryck vid 1982 års försvarsbeslut. Med hänsyn till vad försvarsministern nyss sade skulle jag vilja fråga försvarsministern om jag kan tolka detta uttalande som att statsrådet Thunborg anser att F6 i Karlsborg nu kan finnas kvar.
Herr talman! Jag är väl medveten om den stora betydelse som försvarets verksamhet i Karlsborg har för sysselsättningen där. I den ekonomiska situation som försvaret befinner sig i — det gäller också efter den försvarsuppgörelse vi nyligen har träffat — är det emellertid nödvändigt att lägga stor vikt vid de besparingar ur försvarets synpunkt som nedläggning av fredsadministrationer kan ge. Det är nu så när det gäller Karlsborg att diskussionen om den fråga som chefen för flygvapnet och andra intressenter aktualiserade för några månader sedan har skjutits fram ett visst antal år. Jag kan inte utdela frisedlar för fredsadministrationer för hur lång tid framöver som helst.
Herr talman! Såväl regeringen som riksdagen har ju vid upprepade tillfällen gett uttryck för att man känner ett speciellt regionalpolitiskt ansvar för Karlsborgs kommun, och detta måste naturligtvis vägas in vid framtida och nu aktuella försvarspolitiska bedömningar.

Vi kan alltså räkna med att F6 kommer att finnas kvar. Vi har t.o.m. anledning att fatta ett mera långsiktigt beslut i riksdagen då vi får tillfälle att återkomma till frågan. Men den aktuella situationen enligt flygvapenchefens version och som jag citerade ur ortstidningen gäller alltså inte längre.

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat vilka åtgärder som jag ämnar vidta för att underlätta för personer vilka inkallas till grundutbildning och repetitionsutbildning att få anstånd då deras barnomsorg inte annars kan ordnas. Av Kerstin Ekmans fråga framgår att hon avser anstånd med värnpliktstjänstgöring för värnpliktiga som är föräldralediga. En värnpliktig beviljas regelmässigt anstånd med påbörjande av grundutbildning för den tid han är föräldraledig och erhåller föräldrapenning resp. särskild föräldrapenning. Anstånd med redan påbörjad grundutbildning medges också en värnpliktig som inte kan ta ut ledighet med ersättning efter utryckningen. Vid repetitionsutbildning beviljas anstånd regelmässigt för den som utnyttjar rätten till ledighet, med föräldrapenning resp. särskild föräldrapenning, för vård av barn upp till ett års ålder. Sammanfattningsvis vill jag säga att praxis vid bedömningen av anståndsärenden sedan lång tid är att den värnpliktiges möjligheter att utnyttja ”betald pappaledighet” inte bör inskränkas av skyldighet att fullgöra värnpliktstjänstgöring. I andra situationer där det uppstår en konflikt mellan barntillsyn och värnpliktstjänstgöring görs en bedömning av vilka svårigheter som tjänstgöringen skulle medföra i det enskilda fallet.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Det var mycket tillfredsställande. Jag hoppas att verkligheten ser lika ljus ut. Det är märkvärdigt att vi i alla fall nås av så många alarmerande rapporter. Tyvärr ligger man ju ofta efter i den praktiska tillämpningen. Ett är klart: Vårt samhälle har förändrats! Vi har inte längre familjer med en yrkesarbetande far och en hemarbetande mor. Vi har oftast två yrkesarbetande föräldrar som gemensamt tar ansvaret för både försörjning och barntillsyn. Detta innebär att fäder tar föräldraledighet och att den inplaneras i samförstånd föräldrarna emellan. Det finns också familjer där fadern väljer att stanna hemma helt. När så en inkallelse till repetitionstjänstgöring trillar ner, uppstår det bekymmer. Det tycks det göra, trots försvarsministerns positiva svar. Efter vad jag har förstått är det oftast inte som första utväg man väljer att söka uppskov. Detta skall vi hålla i minnet. Det är nämligen inte ovilja att göra sin tjänst som är styrande — det är omsorgen om barnet. Först försöker man därför få kommunen, dvs. den kommunala barnomsorgen, intresserad. Kommunerna tycks ibland inte ha uppmärksammat problemet. Familjen får inte någon hjälp. När det inte finns barnomsorg att tillgå, söker den inkallade uppskov. Vi har exempel på att det svar som kommunen oftast ger är att modern får klara problemen. Om man svarar så, är det ett bevis för en underskattning av kvinnors arbete och arbetsuppgifter. Det är naturligtvis viktigt att repetitionsutbildningen genomförs — det tycker också våra värnpliktiga. Det måste finnas en förståelse för problemet och en allvarlig vilja från berörda myndigheter, både militära och kommunala, att lösa det på ett tillfredsställande sätt.
Herr talman! Kerstin Ekman frågar mig om det finns någon statistik. Jag skall ombesörja att den statistik som vi har på detta område kommer fram. Kerstin Ekman tar också upp frågan om att hustrun måste ta ledigt, som man ibland säger. Om en värnpliktig, utan att vara ledig med föräldrapenning, har ett ansvar för barntillsyn bör enligt vår mening i första hand annan lämplig barntillsyn ordnas, genom kommunen eller på annat sätt. Om detta inte går och hustrun måste ta ledigt från arbetet, skall man vid prövningen av ett anståndsärende beakta bl.a. påverkan på familjeekonomin, hur stor ledighet som hustrun behöver ta ut, hur lång värnpliktstjänstgöringen är och hur lång varseltid som den värnpliktige har fått. Om det vid en sammanfattande bedömning visar sig att den värnpliktige och hans familj skulle drabbas av väsentliga svårigheter, skall anstånd beviljas. Det har varit en diskussion i pressen om bl.a. barnomsorgen. Den kommunala barnomsorgen har numera byggts ut i en sådan omfattning att det ofta bör vara möjligt att på ett fullt tillfredsställande sätt ordna en tillfällig eller en tillfälligt utvidgad barnomsorg, exempelvis under en normal krigsförbandsövning. Om en värnpliktig erbjuds men inte vill acceptera en lämplig kommunal barnomsorg under tjänstgöringen, måste det anses vara ett eget val, som i princip inte är ett skäl för anstånd. Jag tar upp detta eftersom frågan har diskuterats i pressen.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att vi — med tanke på det svar som jag först fick av försvarsministern — tycks vara eniga om att man bör lösa problemet på bästa sätt. Vi får hoppas att det ute på fältet fungerar på det vis som det är meningen att det skall göra.

Herr talman! Oswald Söderqvist har med hänvisning till att händelserna i Karlskrona har inneburit inskränkningar i rörelsefriheten frågat justitieministern vilka lagrum som gäller vid ett tillfälle som detta och om lagreglerna tillämpas olika för TV-team från Sverige och från USA. En stor del av det område inom vilket den militära verksamheten bedrivs ingår enligt förordningen om skyddsområden och kontrollområden i Blekinge skyddsområde. I den delen av området får utlänningar inte uppehålla sig utan tillstånd. Dessa förbud innebär att det inte är tillåtet för obehöriga att beträda de områden som anges i besluten. Det råder också förbud att fotografera eller på annat sätt göra avbildningar av områdena. Det är inte heller tillåtet att dyka inom dessa områden. För att kunna övervaka efterlevnaden av förbuden har den som bevakar området rätt att — med stöd av 11 § skyddslagen — begära att den som försöker få tillträde till eller uppehåller sig vid området skall lämna uppgift om namn, födelsetid och hemvist. Han har också rätt att kroppsvisitera en sådan person och undersöka egendom som denne för med sig. Brev och andra enskilda handlingar får dock inte granskas. Bevakningspersonalen, som kan vara både polismän och militär personal, får också avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta den som överträder förbudet eller vägrar att lämna begärda uppgifter eller underkasta sig kroppsvisitation eller undersökning. Enligt vad jag har inhämtat har ingen TV-inspelning tillåtits inom de områden där fotograferingsförbud gäller. Jag vill dock tillägga att jag erfarit att ett utländskt TV-bolag har gjort en intervju norr om Almön, där det inte råder några som helst restriktioner.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Jag har haft liknande debatter med de två närmast föregående försvarsministrarna, nämligen med Börje Andersson när det gällde händelserna i Hårsfjärden och med Torsten Gustafsson när händelserna i Karlskrona var aktuella 1981. Det kan göras intressanta jämförelser mellan dessa händelser, och det finns ganska stora skillnader. I detta svar hänvisas till olika lagar och förordningar, och det är vad man kan vänta, eftersom de har tillämpats. Men det som är intressant är var Besluten har fattats, och därmed är vi tillbaka i samma frågeställningar som vid de två föregående debatterna med Andersson och Gustafsson. Enligt min uppfattning har den civila statsmakten, dvs. försvarsdepartementet och regeringen, utövat alldeles för litet kontroll över de militära myndigheterna i de båda tidigare fallen och i det senaste fallet. Detta var helt uppenbart när det gällde händelserna i Karlskrona 1981. Den gången var det inte tal om något skyddsområde, utan då kördes utländska journalister runt ohämmat i marinens flygplan och båtar, och filmteam surrade. Det var aldrig tal om att något skyddsområde skulle respekteras. Det är en mycket intressant skillnad mellan läget den gången och i dag — men då hade man någonting konkret att visa upp, även om det inte var militärens förtjänst att ubåten låg där. I Hårsfjärden var det i stort sett likadant: Det var mycket skjutsande av journalistgrupper både från Sverige, från USA och från många andra håll i västvärlden. Sedan har militären bytt taktik: Nu är det precis tvärtom. Nu är det inte tillåtet ens för svenska massmedia eller för de svenska medborgare som finns i trakten att röra sig utan att kontrolleras. Vad jag är ute efter är principen: Var har besluten fattats enligt dessa lagrum, som jag naturligtvis respekterar? Det finns lagrum, även om de inte är heltäckande,som kanske behöver ses över osv. Men var har de politiska besluten fattats? Länsstyrelsen har naturligtvis varit inkopplad. Landshövdingens försvarsenhetschef har i detta fall stora befogenheter, möjligheter och skyldigheter. Men är detta tillräckligt? Bör inte regeringen intressera sig mera för detta och lägga sin kontrollerande hand över sådana här händelser på ett mera bestämt sätt än vad som skedde både i Karlskrona nu och förra gången och i Hårsfjärden? Beträffande det amerikanska TV-bolaget går uppgifterna isär. Uppgifterna från mina sagesmän är att man filmade innanför militärposteringarna på Almön, inte norr därom.
Herr talman! Enligt den uppgift jag har fått, Oswald Söderqvist, filmade Tisdagen den TV-bolaget norr om Almön -— således inte innanför det område där 27 mars 1984 fotograferingsförbud gällde. er la A : Om massmedias tiken i Rand med Inanenter kan man Saga mycket. Owen Söderqvist vet arbetsmöjli, g hetéri mycket väl att den frågan diskuterades speciellt efter Hårsfjärdenincidenten samband med 1982. Jag vill också nämna att de förbud som gällt vissa landområden i händelsernai Karlskronaområdet i samband med den nu aktuella ubåtsjakten har varit av Karlskrona begränsad omfattning. Förbuden är numera upphävda. Jag har sett uppgifter i massmedia om att övertramp har gjorts, och jag vill i det sammanhanget nämna att Svenska journalistförbundet har bett att justitieombudsmannen skall granska myndigheternas handhavande i det hänseende som Oswald Söderqvist berör i sin fråga. Journalistförbundet har också begärt att JO skall uttala sig om förhållandet mellan 1940 års skyddslag och de lagar som reglerar massmediernas verksamhet. Jag tycker att vi skall avvakta JO:s yttrande på den punkten.

Herr talman! Jag ser inte någon anledning till att vi skall fortsätta att kivas om hur det förhåller sig beträffande det amerikanska filmteamet. Det finns olika uppgifter — jag har min, och försvarsministern har sin. Det är trots allt intressant, om min uppgift är den rätta, att sådant här har fått förekomma, när man har tillämpat så stränga restriktioner för svensk press. Det är givetvis bra att JO skall undersöka detta. Frågan är vilka åtgärder försvarsministern och regeringen fortsättningsvis tänker vidta i det här fallet. När jag i samband med händelserna i Hårsfjärden 1982 frågade Börje Andersson hur regeringen såg på detta sade han klart och entydigt, vilket kan läsas i riksdagsprotokollet från den debatten, att regeringen självfallet inte skulle lägga sig i det. Jag tyckte detta var ett mycket märkligt svar. Torsten Gustafsson sade, när vi efter händelserna 1981 hade motsvarande fråga uppe till behandling, att han helt och hållet litade på militärerna. Det var den regeringens lösning på problematiken. Hur ser den nuvarande regeringen och den nuvarande försvarsministern på de här förhållandena? Tänker regeringen göra någon form av uppföljning för att klarlägga vem som skall besluta i sådana här fall? Jag vet att beslutanderätten måste delegeras till tjänstemän — till civilbefälhavare, milobefälhavare osv. — men var tar det regionala och lokala tjänstemannaansvaret slut och när blir det regeringens sak att gripa in i samband med sådana här frågor? Jag tycker att det finns många frågor som borde följas upp, och jag skulle vilja fråga om försvarsministern och regeringen tänker göra någon sådan uppföljning så att man mer bestämt och preciserat kan ta ställning till när militären skall bestämma resp. när den civila statsmakten skall bestämma i sådana här viktiga frågor.
Herr talman! Jag vill bara upplysa Oswald Söderqvist om att en översyn av skyddslagen har aktualiserats. Vi väntar på ett utredningsförslag.
Herr talman! Det är gott och väl. Jag hoppas verkligen att det blir en grundlig översyn av detta, så att man i framtiden, om några ytterligare händelser av det här slaget inträffar — vilket vi alla hoppas inte skall bli fallet — kan dra upp klara och skarpa gränser för vad militära chefer får göra och inte får göra. Det måste stå klart vid vilka tillfällen de får bestämma att lagar skall sättas i kraft, att avlysningar, avspärrningar och annat sådant skall ske, utan att den civila statsmakten kopplas in. De militära cheferna har beslutat i sådana frågor vid de tre tillfällen vi har nämnt här och kanske också vid andra tillfällen, som inte har varit så uppseendeväckande. Detta är inte tillfredsställande.

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig vad som hittills har framkommit i den samordningsgrupp som haft till uppgift att finna former för fortsatt utnyttjande av fiskefartyg i marinens tjänst. År 1981 aktualiserades ett projekt att utveckla och bygga fiskefartyg i plast. Fiskeristyrelsen och chefen för marinen lämnade härvid bidrag till projektering av ett provfiskefartyg i plast. Under projektets gång har marinen varit inkopplad på projektet, främst för att bevaka de modifieringar som behövs för att göra fartyget användbart som hjälpminsvepare. Projektet har emellertid fördyrats, och det företag som påbörjat tillverkningen gick i konkurs hösten 1983. Rekonstruktion av företaget har nyligen skett och projektet fortsätter. Frågan om att utrusta fiskefartyg för uppgifter som gäller undervattensverksamhet i fred vill jag inte kommentera förrän den samlade systemplanen för ubåtsskyddsverksamhet föreligger och kan utvärderas.